Herr talman! Till föreliggande betänkande angående studiestödet har vi moderata representanter i utskottet avgett tre reservationer, och jag kommer i mitt anförande huvudsakligen att hålla mig till dessa. Jag vågar säga att samtliga ledamöter i utskottet har den uppfattningen att det är synnerligen angeläget att de studerande tillförsäkras ekonomiska villkor som gör det möjligt att under drägliga förhållanden bedriva studier i önskvärd takt. Så är tyvärr inte förhållandet i dag. Studiemedlens värde har 161 urholkats, och många studerande lever under mycket knappa ekonomiska villkor. Tyvärr medger inte det samhällsekonomiska läget en väsentlig förbättring av de studerandes ekonomiska villkor genom ytterligare satsningar via statsbudgeten, såvida inte väsentliga besparingar görs på annat område. Regeringen framlade i höstas ett förslag om slopande av bidragsdelen inom studiemedelssystemet, ett förslag som vi moderater tidigare hade framfört. Bidragsdelen utgör numera endast 8 70 av det totala studiemedelsbeloppet och torde kunna slopas för att möjliggöra en höjning av lånebeloppet. Tyvärr hade regeringen också en återgång till äktamakeprövningen med i bagaget, ett förslag som vi moderater starkt vände oss emot. De förslag som delvis skulle ha finansierat en kraftigare höjning av studiemedlen föll redan under utskottsbehandlingen, inte minst på grund av opposition inom socialdemokraternas egna led. Regeringsförslaget jämte en rad motioner hänsköts till en utredning. Någon lösning på problemen med studiefinansieringen torde därför inte kunna uppnås inom nuvarande studiemedelssystem inom överskådlig tid. Vi moderater i utskottet har därför följt upp den moderata partimotionen, där ett helt nytt system förordats, enligt vilket studierna kan finansieras med lån i bank eller andra kreditinrättningar. En utredning bör analysera eventuella statliga förpliktelser i systemet och arbetet bedrivas med sådan snabbhet att nya regler och en väsentlig höjning av studiemedlen kan träda i kraft den 1 januari 1985. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till den moderata reservationen 2 till utskottsbetänkandet. Herr talman! Det är nödvändigt att genomföra väsentliga besparingar även inom vuxenstudiestödsområdet, med hänsyn till det ekonomiska läget. För att avlasta statsbudgeten har riksdagen på senare år överfört väsentliga summor från vuxenutbildningsavgiften till anslaget CS. Bidrag till studieförbunden m.m. Vi moderater anser att ytterligare 159 milj.kr. av dessa medel kan tillföras anslaget. Återstående vuxenstudiestöd bör fördelas på 14 200 särskilda vuxenstudiestöd, 13 000 dagstudiestöd och 15 000 timstudiestöd. Såväl inkomstbidrag som internatbidrag inom dagstudiestöden bör enligt vår mening utgå med 180 kr. per dygn i stället för av regeringen föreslagna 190 resp. 228 kr. Vi anser vidare att timstudiestödet bör utgå med 30 kr. per timme i stället för 38 kr. och att det tillhopa bör anvisas 7 milj.kr. för uppsökande verksamhet på arbetsplatser m.m. — detta med hänsyn till att denna verksamhet under senare år har åtnjutit ett betydande stöd.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 Härigenom kan anslaget till denna verksamhet minskas med 10 milj.kr. och motsvarande medel i besparingssyf te tillföras studieförbundens verksamhet. Därmed yrkar jag, herr talman, bifall till den moderata reservationen 4 och i Övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Värdet av studiemedlen har kraftigt urholkats under senare år. Orsaken till denna urholkning är inte enbart ett allmänt försämrat penningvärde utan också direkta beslut här i Sveriges riksdag. Jag tänker då på det förhållandet att studielån räknas som inkomst vid beräkning av bostadsbidrag, och att riksdagen tillåter kommuner att räkna in studiemedel vid fastställande av t.ex. barnomsorgstaxa. Detta är ett, för att uttrycka det milt, något märkligt förhållande, eftersom andra lån mig veterligt inte inräknas under något lönebegrepp vid fastställande av t.ex. avgifter till den kommunala barnomsorgen. Ej heller betraktas studiemedel som lön då man gör den årliga självdeklarationen. Vi anser att det hög tid att man nu vidtar åtgärder som kan möjliggöra en dräglig social standard för de studerande. De grunder på vilka våra förslag vilar är många. En viktig grundinställning är den att vi ser utbildningskostnader som samhället bestrider som en investering, och på ett investerat kapital vill vi ha ut största möjliga samhällsekonomiska effekt. Ett angeläget krav måste vara att undanröja studiesociala misshälligheter som dels leder till snedrekrytering, dels också till en ur samhällets synpunkt dålig förvaltning av investerat kapital, nämligen avbrutna studier. Jag är medveten om att de ekonomiska förhållandena naturligtvis inte är den enda orsaken till social snedrekrytering inom högre utbildning. Betyg, studietradition, språk och värderingar — dvs. klassmässiga faktorer — är minst lika viktiga. Ett studiestödssystem med garantier av en acceptabel ekonomisk och social standard skulle dock kunna motverka en del av den sociala snedrekrytering till högre utbildning som vi har i dag. Vpk har under en rad år förordat ett system med studielön till alla. Ett steg i rätt riktning vore att kraftigt öka bidragsdelen av studiestödet. Detta skulle innebära att den rädsla för att påbörja studier som finns skulle minska. En annan åtgärd i samma riktning vore att gränsen för återbetalning flyttades uppåt, innebärande att människor med normalinkomst inte skulle behöva betala tillbaka lånet. Stora grupper av studerande får i dag inte automatiskt högavlönade arbeten, om de ens får arbeten. Förskollärare, sjuksköterskor, lågoch mellanstadielärare tvingas till hög skuldsättning i samband med sina studier men får helt ordinära löner som färdigutbildade i sina yrken. En annan grupp som definitivt skulle attraheras till högre studier vid en höjning av gränsen för återbetalning är många äldre som känner att de behöver några enstaka kurser för att kunna utveckla sig själva och sitt jobb. De skräms bort av de ekonomiska villkor som reser sig för dem i en framtid. Herr talman! Från vpk:s sida anser vi givetvis att den allra bästa ordningen vore den att studiemedlen vore så tilltagna att man under sin studietid kunde ägna sig åt att studera. Vi anser dock att man i nuläget måste se till den verklighet som råder bland de studerande, nämligen att många arbetar för att få ekonomin att gå ihop. I första hand gäller det dem som avbryter för studier efter flera års förvärvsarbete och som därför har större månatliga utgifter än den kategori som kommer direkt från gymnasieskolans ungdomsdel. För att motverka skattefusk i form av bl.a. svarta löner förespråkar vi en höjning av högsta tillåtna inkomst för heltidsstuderande. Herr talman! Med de här orden vill jag yrka bifall till Margö Ingvardssons reservation i detta ärende.

Herr talman! Det är uppenbart att en rejäl höjning av studiemedlens totalbelopp och en höjning av den återbetalningsfria delen skulle leda till att de studerande på kortare tid skulle klara av sina studier. Förhoppningsvis skulle också en sådan höjning av studiemedlen medverka till en jämnare social rekrytering till högskolorna. Undersökningar har visat att allt fler studerande väljer att helt avstå från att lyfta studiemedel och i stället finansierar studierna på annat sätt. Tyvärr hindrar enligt vår mening det statsfinansiella läget en långtgående höjning av studiemedlen i ett enda svep. Den nödvändiga höjningen måste därför ske successivt. Från folkpartiets sida har vi motionsvägen föreslagit att studiemedlen skall höjas från nuvarande 145 96 av basbeloppet till 148 90. Höjningen bör träda i kraft den 1 januari 1985. Det innebär en ökad budgetbelastning med 45 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Vi menar också att det bör göras en ändring av de regler som reglerar det s.k. fribeloppet, dvs. det belopp de studerande får tjäna innan studiemedlen börjar trappas av. Den här regeln innebär en rad olägenheter för studenterna. Ofta har de inte fått någon löneutbetalning före den 30 juni, utan hela lönen för feriearbetet kommer efter halvårsskiftet. Det för med sig att många studenter får sina studiemedel reducerade trots att deras inkomster långt ifrån uppgår till 2 x 11 165 kr., som det tillåtna beloppet uppgår till. Studiemedel utgår endast för nio månader av året. Många studenter arbetar sedan för sin försörjning under årets resterande tre månader. Det är då rimligt att de skall kunna göra det utan att riskera att deras studiemedel reduceras på grund av regler som inte alls är ändamålsenliga. Man kan ifrågasätta om inkomster intjänade under de tre feriemånaderna över huvud taget skall påverka studiemedlen, som ju, som sagt, endast utgår för de övriga nio månaderna. Det är enligt folkpartiets bestämda mening angeläget att den översyn av reglerna i studiemedelssystemet som nu görs, bl.a. efter en folkpartimotion, sker snabbt. Herr talman! I motion 515 har folkpartiet föreslagit att riksdagen under anslaget studiemedel skall anvisa 45 milj.kr., som jag nyss sade, utöver regeringens förslag för att därigenom höja studiemedlen till 148 7 av basbeloppet. enlighet med folkpartimotionen kommer att delas på kammarledamöternas bord. Jag yrkar, herr talman, bifall till det förslaget, som lyder:

Herr talman! Utskottet behandlar i det nu aktuella betänkandet de olika studiestödsanslagen i budgetpropositionen med undantag för anslaget som rör studiehjälpen till gymnasieelever, vilket vi nyligen fått en särskild proposition om. Vi behandlar också 10 motioner om studiemedel, vuxenstudiestöd och vissa studiesociala frågor. Årets budgetproposition innehåller inga förändringar beträffande studiemedlen, eftersom riksdagen så sent som i december fattade beslut i den frågan. Riksdagen ställde sig då bakom den översyn av systemet som regeringen tidigare aviserat. Vi underströk att man i översynen förutsättningslöst skulle pröva olika vägar att göra omprioriteringar i syfte att kunna höja studiemedlens nivå för de grupper som bäst är i behov av stöd. I översynen ingår flertalet av de frågor som tagits upp i motionerna, varför vi föreslår att riksdagen nu inte tar några särskilda initiativ. Några partier är inte nöjda med detta. Jag kan börja med moderaterna, som nu vill byta studiefinansieringssystem. Så sent som den 15 december ställde man upp på en förutsättningslös omprövning inom nuvarande system. Enda avvikelsen var, att man dessutom omgående ville höja totalbeloppet. Jag citerar ur reservation 3 i socialförsäkringsutskottets betänkande 11. ”För att åtminstone på sikt skapa utrymme för det ökade utflödet av studiemedel bör bidragsdelen fr.o.m. den 1 juli 1984 omvandlas till återbetalningspliktiga studiemedel.” I december trodde man alltså fortfarande på studiemedelssystemet och dess framtid. I januari skrev man en motion om att byta system, eftersom, som man säger, det är uppenbart att någon lösning på studiemedelsproblemen inte står att finna inom nuvarande studiemedelssystem inom överskådlig tid. Moderaternas förslag om bankfinansiering utreddes på sin tid av studiestödsutredningen och förkastades så gott som helt av remissinstanserna. I tilläggsdirektiv från den borgerliga regeringen den 31 augusti 1978, alltså då också moderaterna satt i regeringen, slogs fast att vi skall behålla studiemedelssystemet. Likaså att det inte kan bli tal om några större höjningar av totalbeloppet inom den närmast överblickbara tiden. Jag tror att kammaren väl vet att den ekonomiska situationen sedan detta skrevs — alltså 1978 — inte precis blivit ljusare, även om det sedan regeringsskiftet ändå kommit en hel del hoppfulla tecken. Med tanke på alla de turer som moderaterna gjort i studiestödsfrågorna och som vi redovisat i tidigare debatter, börjar deras trovärdighet naggas i kanten. Folkpartiet föreslår en höjning av totalbeloppet till 148 96 från den 1 januari 1985. Det var inte särskilt bråttom att genomföra förstärkningar under de sex år folkpartiet hade ansvar för studiestödsfrågorna i regeringen. Det var tvärtom så, att tilläggsdirektiv till studiestödsutredningen när det gällde just nivån fördröjdes kraftigt — andra frågor skulle tas med förtur. När utredningen äntligen skulle ta sig an studiemedlens framtid blev den nedlagd av Jan-Erik Wikström. Riksdagen har nu beställt omprioriteringar för att kunna höja nivån, och det är naturligt att detta kommer att ingå i nästa budgetarbete. Folkpartiets andra krav — om översyn av inkomstprövningsreglerna och ferieinkomsternas inverkan — ingår i den förutsättningslösa prövning som riksdagen ställt sig bakom. Vpk vill inte ha några omprioriteringar utan nya pengar till en höjning av studiemedlens nivå och på sikt studielön. Ekonomiska realiteter talar mot detta. Det finns dessutom andra problem med ett studielönesystem, nämligen att det kräver att vi tar bort avtalsfriheten på den svenska arbetsmarknaden. Remissinstanserna förkastade också detta alternativ i studiestödsutredningens principbetänkande. Beträffande vuxenstudiestöden föreslås däremot vissa förändringar i budgetpropositionen. BI. a. föreslås en differentiering av det särskilda vuxenstudiestödet för att skapa utrymme för en höjd ersättning till de studerande som avstår från inkomst för att börja studera. Beloppen för timoch dagstudiestöd höjs. En avsevärt friare medelsanvändning för vuxenutbildningsnämnderna föreslås också. Här är det endast moderaterna som har invändningar. Man vill föra över medel till annat användningsområde, och det leder till ett mindre antal stöd och lägre belopp. Denna kraftiga urholkning motsätter vi oss bestämt. Stöden är avsedda att kompensera för inkomstbortfall och omkostnader under studierna, och det finns fortfarande ett stort antal sökande som inte kunnat få del av stöden. I övrigt kan nämnas att utskottet uttalat sig positivt beträffande motionskrav om en utvidgning av timstudiestödets användningsområde och om vissa samordningsfrågor både inom studiestödsområdet och mellan detta och andra socialpolitiska stöd. När det gäller vuxenutbildningsnämndernas ställning i olika avseenden vill vi avvakta den utvärdering som pågår hos CSN.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
Herr talman! Lena Öhrsvik angav själv det viktiga som hänt, nämligen att den ekonomiska situationen sannerligen inte är ljusare nu — den är tvärtom mycket dyster, med ett budgetunderskott som de facto är ca 90 miljarder kronor. Vi anser därför inte att det är möjligt att åstadkomma en väsentlig höjning av de studerandes studiemedelsbelopp utan att vi undersöker en annan finansieringsväg, nämligen genom bank och genom andra kreditinstitut och naturligtvis med det ansvarstagandet att staten på något sätt står som garant i bakgrunden — detta för att de unga så snabbt som möjligt skall få en dräglig ekonomisk situation. Om huvudargumentet — nämligen bättre villkor för de studerande — är vi alla i utskottet överens. Att vi sedan när det gäller vuxenutbildningsmedlen är betydligt sparsammare än regeringen beror på många faktorer. Jag råder Lena Öhrsvik att läsa igenom centrala studiestödsnämndens rapport om vilka som har fått studiestöd och vad utbildningen har betytt för dem. Av denna rapport framgår att det är ett väldigt dåligt intresse för att över huvud taget söka dessa studiestöd, bl.a. beroende på att arbetsgivarna ofta själva anordnar kurser. Därför behöver man inte söka stöd. Först sedan socialdemokraterna tvingade fram ett kollektivt ansökningsförfarande, har det blivit någon fart på ansökningarna. Det är en mycket stor dominans för de fackliga studierna. 75 70 av dagstudiestödet går till fackliga studier, och resten säger att de studerar för nöjes skull. Jag anser, herr talman, att vi inte har råd med några studier för nöjes skull i rådande ekonomiska läge. Därför är de moderata reservationerna mycket väl underbyggda, inte minst med hänsyn till de stora belopp som årligen har gått tillbaka till statskassan därför att de inte har utnyttjats. Nu föreslår vi att en del av dessa medel i stället går till studieförbunden, den väg som den borgerliga trepartiregeringen på sin tid anförde. Socialdemokraterna har sedan traskat efter i olika sammanhang, senast strax före jul när riksdagen stiftade en lag om ett nytt slags arbetslöshetsunderstöd med vuxenutbildningsmedel.
Herr talman! Frågan om studielön på sikt avfärdar Lena Öhrsvik med att vissa avtalsproblem skulle vara förknippade med detta begrepp. Men, Lena Öhrsvik, grunden till att vi vill föreslå någon form av studielönesystem i framtiden är att vi betraktar — och vill att samhället skall betrakta — även utbildning som ett arbete och som ett sätt att delta i samhällsbygget. Får jag, herr talman, påminna Lena Öhrsvik om att det inte är länge sedan Sveriges riksdag beslöt om lönedelar i vissa åtgärder för ungdomar. Jag tänker bl.a. på ungdomslagen. Där finns en lönedel, som det gick att komma överens om till slut.
Herr talman! Lena Öhrsvik påstår att det inte hände någonting på studiemedelsområdet, när Jan-Erik Wikström var utbildningsminister. Men om Lena Öhrsvik påstår detta, har hon läst på dåligt, därför att under den tiden höjdes ju faktiskt totalbeloppet och avskaffades äktamakeprövningen i studiemedelssystemet. Sedan sade Lena Öhrsvik att man nu har sett vissa hoppfulla tecken från den socialdemokratiska utbildningsministern. Vilka hoppfulla tecken, Lena Öhrsvik? Är det förslaget om att man skall återinföra äktamakeprövningen i studiemedelssystemet som är det hoppfulla tecknet? På den punkten korrigerade ju en enhällig riksdag utbildningsministern. Jag vill gärna fråga Lena Öhrsvik: Vilka hoppfulla tecken finns? Det som sedan har hänt är att riksdagen har beställt en översyn, bl.a. efter en folkpartimotion, där även frågan om ferieinkomster tas upp. Jag vill även fråga: När kommer denna översyn att vara klar? Kan man räkna med att ett förslag kommer relativt snabbt? Det vore väldigt bra.
Herr talman! Jag skall börja med att svara på Jörgen Ullenhags frågor. Beträffande översynen nämnde jag i min inledning att jag utgår från att omprioriteringen måste vara klar i budgetarbetet inför nästa år. När det gäller återbetalningssystemet krävs mer omfattande överväganden. För att avgöra hur man skall förfara med t.ex. bidragsdelen och övriga regler inom återbetalningssystemet behöver man litet längre tid. Omprioriteringen räknar jag dock med skall komma i nästa budgetarbete. Med de hoppfulla tecknen avsåg jag den ekonomiska utvecklingen. Om Jörgen Ullenhag hade lyssnat på mig ordentligt, hade han fått detta klart för sig. Det handlar om den ekonomiska situationen vid den tidpunkt då folkpartiet bedömde att det inte fanns utrymme för några större ökningar av totalbeloppet och den ekonomiska situationen i dag. Jag sade att det inte var särskilt bråttom att genomföra förstärkningar för studerande. Det står jag för. Studiestödsutredningens tilläggsdirektiv dröjde ju väldigt länge, och vi fick fler frågor som skulle behandlas med förtur. När vi sedan äntligen skulle ta oss an frågan om studiemedlens nivå fick vi inte fortsätta att arbeta. Det var faktiskt så. Den höjning som Jörgen Ullenhag hänvisar till, en höjning från 140 till 142 Jo, var en direkt kompensation för att reglerna i basbeloppsberäkningen ändrades. Så det var ingen reell höjning av studiemedlen. Detta plus ett avskaffande av äktamakeprövningen är det enda som folkpartiet har gjort. Vi har ifrågasatt om det var detta som behövde prioriteras. Det var våra invändningar på den punkten. Sedan till vpk och frågan om studielönen. Jag avfärdar faktiskt vpk:s förslag både av ekonomiska skäl och av det skälet att man måste ändra i avtalsfriheten om man inte kan godta att även i fortsättningen ha kompensation. Det hela måste regleras på något sätt. Det finns beräkningar på att en studielön skulle kosta mellan 3 och 4 miljarder ytterligare per år. Det innebär att man måste skriva av de lån som i dag står ute, och det skulle kosta mellan 10 och 15 miljarder. Därför tycker jag att det finns klara ekonomiska skäl som talar för att vi får avstå från det.
Herr talman! Fakta talar ju för sig själva. Under den icke-socialistiska regeringsperioden höjdes totalbeloppet. Det krav som studenterna hade drivit mycket länge och som man drev också ur jämställdhetssynvinkel, att den orättvisa äktamakeprövningen i studiemedelssystemet skulle tas bort, uppfylldes. Det kostade mycket pengar. Fakta talar också för sig själva när det gäller vad som har hänt sedan socialdemokraterna kom till makten. Det Lena Hjelm-Wallén gjorde var att föreslå denna riksdag att återinföra äktamakeprövningen, vilket i och för sig innebär att man i realiteten ser kvinnan som ett bihang till mannen i många fall. Detta förslag motionerade vi emot, och så småningom satte också socialdemokraterna stopp för det. Man gick tvärtemot detta regeringens ”hoppfulla tecken”, eller vad man nu skall kalla det för. Jag vill fråga Lena Öhrsvik: Kan Lena Öhrsvik nu lova kammaren att socialdemokraterna inte kommer tillbaka med förslaget om att återinföra äktamakeprövningen? Jag har ställt den frågan tidigare till utbildningsministern och fått ett mycket suddigt svar. Jag hoppas att Lena Öhrsvik kan ge ett klarare svar i dag.

Herr talman! Tyvärr kan Jörgen Ullenhag inte få något speciellt klart svar på den här frågan, eftersom översynen är förutsättningslös. Jag tänker inte föregripa den översynen. Vi har alltså återförvisat ärendet och begärt en översyn i ärendet för att försöka hitta andra finansieringsalternativ. Men inget alternativ är helt uteslutet om man skall ha en förutsättningslös översyn. Jag hoppas att detta står klart för Jörgen Ullenhag — han har redan tidigare fått det svaret. När det gäller folkpartiets insatser för studerande har jag redan en gång tidigare klargjort att den höjning som gjordes var en direkt kompensation för den basbeloppsförändring som genomfördes. Jag tycker att Jörgen Ullenhag skall titta på vad det är för basbelopp som hans procenttal skall utgå på. Det är ganska intressant med tanke på utvecklingen på sikt.

Herr talman! Senaste gången vi här i kammaren debatterade studiemedelssystemet, så var det med anledning av de förändringar som regeringen föreslog i den s.k. sparpropositionen förra hösten. Man önskade då slopa bidragsdelen i studiemedlen och återinföra makeprövningen av inkomst och förmögenhet. Dessa båda förändringar skulle ge utrymme för en höjning av studiemedlen. Kritiken mot de föreslagna förändringarna blev hård från de studerande och deras organisationer. Centern avvisade de förslagna förändringarna. De innebar en studiesocial tillbakagång. Förslaget om återinförande av makeprövningen skulle dessutom innebära att man på nytt ökade byråkratin på studiemedelsområdet och tog ett steg tillbaka i jämställdhetsarbetet. Centern föreslog i stället en höjning av studiemedlen med 3 procentenheter till 145 96 från den 1 januari i år. Vi aktualiserade behovet av en översyn av studiemedelssystemet. Vi pekade på att den sociala snedrekryteringen till högskolorna har ökat och att de studerandes sociala förhållanden förändrats så, att det i dag finns betydligt fler studerande med familj än när systemet infördes på 1960-talet. Vi ansåg också att man måste rikta uppmärksamheten på den snabba ökningen av studieskulderna och därmed återbetalningsreglerna. Det fanns ingen majoritet i riksdagen för de förändringar som regeringen föreslagit, och utskottets socialdemokrater valde klokt nog att gå oss till mötes och acceptera de förslag som vi presenterat i vår partimotion. Riksdagens beslut blev därför, som utskottet föreslagit, en förutsättningslös översyn av möjligheterna till omprioriteringar inom studiemedelssystemet i syfte att åstadkomma en höjning av studiemedlen för de studerande som är i störst behov av medel för att kunna bedriva sina studier. Riksdagen beslöt också i enlighet med vårt förslag om en höjning av studiemedlen från den 1 januari i år. I det betänkande som vi behandlar i dag tas bl.a. de motioner upp som berör studiemedelssystemet och som lämnats in under årets allmänna motionstid. De krav som framförs i årets motioner känns till stora delar igen från höstens riksdagsbehandling. Ett par motionskrav finns det dock anledning att något kommentera. Moderaterna har i och med sitt krav om ett nytt studiefinansieringssystem övergett sin gamla linje som man så sent som i höstas reserverade sig för i utskottet, dvs. slopad bidragsdel och en kraftig uppräkning av studiemedlen. Man anser det inte längre möjligt att lösa studiemedelsproblemen inom ramen för nuvarande system. Den i partimotionen skisserade förändringen är inte särskilt konkret och ger inte mycket vägledning för vad det är för typ av nytt finansieringssystem som man vill ha. I utskottsreservationen har man dock preciserat sig till ett system enligt vilket studierna skall finansieras med lån i bank eller annan kreditinrättning. Ett sådant nytt system skall träda i kraft redan den 1 januari 1985. Moderaternas nya tankegångar reser många frågor. Vad får ett sådant system för effekter för en bred rekrytering till högskolestudier? Vilka räntenivåer skall gälla? Hur skall återbetalningsreglerna se ut? Gullan Lindblads anförande tidigare under debatten gav inte mera kött på benen om hur moderaternas förslag egentligen kommer att se ut. Den andra motionen, som jag vill kommentera något, är motion 1583 av Pär Granstedt och Jan Hyttring. Den motionen visar på det viktiga faktum att det inte bara är studiemedlens totalbelopp som påverkar de studerandes ekonomiska situation. Motionärerna pekar helt riktigt på att såväl skatte-, bidragssom socialförsäkringsregler har betydelse för den studerandes ekonomi. Genom förändringar av dessa regelsystem kan man, som motionärerna föreslår i ett par exempel, åstadkomma förbättringar för de studerande i dagsläget. Det är bra att de förslagen också kommer att prövas i den förutsättningslösa översynen. Till sist, herr talman, vill jag helt kort beröra det fortsatta arbetet med reformeringen av studiemedelssystemet. Otåligheten bland de studerande är stor. Det har vi fått åtskilliga bevis för sedan i höstas. Jag vill därför — precis som Jörgen Ullenhag — understryka vikten av att det översynsarbete som vi häri kammaren beslutade om i höstas inte drar ut på tiden. Jag hoppas därför att arbetet i departementet har planlagts så att vi redan till hösten skall kunna behandla de första förslagen till förändringar och förbättringar av studiemedelssystemet. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 16.

Herr talman! Vårt förslag är inte konkret, säger Rune Backlund. Det är ju inte möjligt att innan utredningen har tittat på de alternativa möjligheterna vara mera konkret i nuläget. Jag vill dock slå fast att vi anser det synnerligen viktigt att man kommer fram till en ordentlig höjning av studiemedelsbeloppet. Eftersom vi också förordar att man skall utreda statens förpliktelser gentemot de studerande, får självfallet t.ex. räntesatsen inte bli för hög. Jag anser absolut att vårt utbildningsförlag är lika konkret som det utskottet beslutade om den 14 december 1983, där man säger att det skall göras en förutsättningslös utredning för att bedöma vilka omprioriteringar som är möjliga för att få utrymme för att höja studiemedelsbeloppet för de studerande som är i störst behov av medel för att kunna bedriva sina studier. Här kan man ställa väldigt många frågetecken! Utskottet slog åtminstone fast att några nya medel inte står till förfogande, utan här gäller det omprioriteringar. Jag säger som Jörgen Ullenhag, att jag befarar att äktamakeprövningen finns med i bagaget. Jag befarar också att vissa studerande kan ställas utan studiemedel, eftersom dessa tydligen skall bedömas efter sociala behov och inte på grundval av studieförutsättningar.
Herr talman! Jag vill bara säga till Gullan Lindblad att jag tyvärr inte med bästa vilja i världen med hjälp av moderaternas partimotion eller den reservation som finns i utskottsbetänkandet kan utläsa hur det här systemet skall se ut. Det enda som framgår av reservationen är ju att man skall övergå till finansiering via bank och andra kreditinstitut. Hur det system som man flyttar över skall se ut finns det inga preciseringar om. Det var just de frågorna jag ställde: Hur skall man ha det med räntenivån och återbetalningsreglerna? Det vore rätt intressant att få se funderingarna på de punkterna. Det intressanta är i och för sig inte vem som plockar fram pengarna, eftersom de tas ur den totala samhällsekonomin på ett eller annat sätt. Det är hur systemet skall ses ut och vilka regler som skall gälla som jag tycker det är intressant att få veta.
Herr talman! Detta bör både Rune Backlund och andra veta när utredningen har kommit till stånd och gjort sitt arbete, vilket vi förordar skall ske med stor skyndsamhet. Vi får inte heller reda på vad den utredning som utskottsmajoriteten har ställt sig bakom kommer fram till förrän den är klar, men eftersom det där inte finns några nya medel, torde det inte bli några väsentliga förbättringar för de studerande.

Herr talman! Jag vill bara helt kort ta upp vår motion 779.

I samtliga dessa frågor hänvisar utskottet till att de f. n. är föremål för utvärdering och översyn av centrala studiestödsnämnden. Det är ju bra, men jag vill påpeka att det är ytterst angeläget att denna utvärdering och översyn tar till vara de erfarenheter och den kunskap som finns ute i vuxenutbildningsnämnderna. Jag förutsätter därför att centrala studiestödsnämnden samarbetar nära med de regionala nämnderna och att utskottet noga följer detta arbete.

Herr talman! De flesta av oss förknippar begreppet handikapp med rörelsehinder eller synoch hörselskador. Det är förklarligt, då dessa handikapp synliggörs för oss. Men det finns andra handikapp som inte syns utåt, och eftersom de antalsmässigt inte är så många kommer de i skymundan när frågor om handikappades villkor behandlas. Vpk har i en motion hemställt om en utredning om små handikappgruppers förhållanden i syfte att höja kunskapsnivån om dessa och därmed uppnå att de erhåller en likvärdig behandling hos myndigheter och inom vården i landet samt att socialt och ekonomiskt förbättra deras situation. Som exempel på handikappgrupper som vi generellt sett har mycket bristfälliga kunskaper om nämner vi i motionen handikappade med blödarsjuka och med tarmoch blåsstomier, struphuvudsektomerade samt handikappade som lider av kronisk njursvikt, cystisk fibros, epilepsi och glutenintolerans. För att man skall kunna klarlägga de små handikappgruppernas förhållanden i olika avseenden anser vi det nödvändigt att ett nationellt utredningsarbete snarast kommer i gång. Som vi visar i motionen rör det sig om ett brett spektrum från rena vårdfrågor till försäkringsoch även skattetekniska ting. Utskottet avstyrker vår motion. Visserligen erkänner utskottet att erfarenheten av att handlägga de speciella medicinska, psykologiska och sociala problem som är förknippade med dessa handikapp ofta är otillräcklig. Enligt utskottets mening finns det otvivelaktigt behov av att inventera de olika gruppernas problem och behov, men utskottet menar att ett planerat projekt inom Nordiska rådet för att kartlägga små handikappgrupper efter gemensamma nordiska kriterier t. v. är tillräckligt. En nordisk projektgrupp skulle kunna fungera som en idébank och informationscentral för de nordiska länderna. I och för sig har vi inget att invända mot en gemensam nordisk forskning inom detta område, men vi anser att det är att börja i fel ände. Först måste den nationella kartläggningen ske. Om vi från början sätter in dessa grupper i ett större nordiskt sammanhang, riskerar vi än en gång att de små gruppernas problem i det egna landet kommer i skymundan. Vi behöver först en nationell kartläggning. Därefter kan vi göra en nordisk samordning. Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 2. Herr talman! I motion 1639 föreslår vpk att riksdagen uttalar att statsbidragsbestämmelserna för färdtjänsten återställs till vad som gällde före 1981. Då infördes den s.k. begränsningsregeln för att begränsa ökningstakten i statsbidraget för färdtjänsten till kommunerna. I sak har utskottet rätt i att begränsningsregeln inte direkt hindrar kommunerna att bygga ut färdtjänsten. Begränsningsregeln innebär att statsbidraget får utvecklas i förhållande till antalet personer över 65 år i kommunen. Vill kommunen bygga ut mer, kan den givetvis göra detta, men då utan statsbidrag. Det är helt klart att kommunernas vilja att bygga ut färdtjänsten står i ett direkt förhållande till de statsbidrag som betalas ut. Under 1981 minskades således utbyggnaden av färdtjänsten med 496 och under 1982 med 196 jämfört med vad som varit fallet före begränsningsregelns införande. I praktiken har begränsningsregelns införande medfört att någon egentlig utökning av de grupper som generellt sett borde har rätt till färdtjänst inte är möjlig. Färdtjänsten i sig själv är redan så förknippad med begränsningar, att ytterligare restriktioner förstärker de stora skillnäder som finns mellan handikappades och icke handikappades möjligheter att förflytta sig. Handikappades rätt till färdtjänst handlar om mer än enbart resande och möjlighet att ta sig från en plats till en annan. Det handlar om rätt till inflytande över sitt liv. Det är en demokratifråga. Moderaternas yrkande om minskade statsbidrag till färdtjänsten kan inte ses som annat än ett uttryck för okunnighet och aningslöshet. Om moderaterna förnekar detta, ändrar jag min bedömning till att kalla det för svek och cynism. Jag yrkar bifall till reservation nr 4. Hösten 1983 ändrades statsbidragsreglerna för hemtjänsten. För staten innebar detta en besparing på 38 milj.kr. Den förda regeringspolitiken med generellt minskade statsbidrag till kommunerna, samtidigt som kommunerna har fått ökade åligganden, har försämrat kommunernas ekonomi. För att öka sina inkomster har kommunerna svarat med att höja olika avgifter, däribland hemtjänsttaxan. Ungefär samma grupper, äldre och handikappade som behöver färdtjänst, behöver också den samhällsservice som hemtjänsten utgör. Att dessa grupper ökar i antal är statistiskt klarlagt. Därav följer att hemtjänsten borde öka i omfattning. Men så sker inte. Sedan några år tillbaka sjunker antalet äldre och handikappade med hemtjänst. Det finns, enligt vår mening, starka skäl att misstänka att ökade taxor inom hemtjänsten, tillsammans med de kostnadsökningar som f. ö. drabbat äldre och handikappade, har inneburit att människor som behöver hjälp tvingas avstå från sådan av ekonomiska skäl. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 5. Herr talman! I reservation nr 7 och nr 8 — vpk har många reservationer i detta betänkande — som jag också yrkar bifall till hemställer vi om utvidgning av vårdartjänsten. Vårdartjänsten är avgörande för svårt rörelsehindrades möjligheter att efterfråga utbildning utöver den obligatoriska skolan. I dag kan man som rörelsehindrad få vårdartjänst endast vid utbildning inom universitet, högskolor och folkhögskolor. Det finns emellertid behov av vårdartjänst även i andra studiesituationer, t.ex. inom kommunvux och arbetsmarknadsutbildningen. Det är inte rimligt att unga människor hindras få utbildning bara därför att de inte kan få vårdartjänst. När försöksverksamheten vid Skärholmens gymnasium avvecklas, ett f. ö. aningslöst beslut som vpk inte biträdde, skall de medel som vårdartjänst förfogar över överföras till det s.k. SÅS-anslaget. Detta innebär att de kostnader som utgår för vårdartjänst får betalas av kommunerna. Kunskaperna och inställningen till de här frågorna ute i kommunerna är milt uttryckt blandade, och det kan knappast vara någon överdrift att påstå att rörelsehindrade som i framtiden vill genomgå gymnasium kommer att behandlas mycket olika. Det bästa sättet att tillvarata den kunskap som styrelsen för vårdartjänst byggt upp är att styrelsen får möjlighet att utvigda sin verksamhet till andra orter än Skärholmen, som vpk har föreslagit. På så sätt kan erfarenheterna verkligen tas till vara vid uppbyggnaden av nya gymnasier och elevhem. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservation nr 9 och nr 10, som går ut på att samhället skall svara för merkostnaderna för produktion av punktskrift resp. inläst material och ta initiativ för mer omfattande utgivning av dagstidningar på punktskrift. Det finns ingen anledning för mig att här motivera de synskadades rätt till information av vad slag det vara må. Alla vet att de inte har den rätten i dag och att den främsta orsaken är kostnaden att framställa översättningar till punktskrift och inläst material. I dag ligger ansvaret på producenterna av material, och när det gäller det rent kommersiella utbudet är de synskadade inte lönsamma. För en ideell förening kostar det som regel större delen av årsbudgeten att bara ge ut årsmöteshandlingar och stadgar till sina medlemmar. Utskottet bestrider inte detta, men anser sig inte kunna tillstyrka så vittgående förslag som dem vpk lägger fram. Man framhåller de positiva insatser som Synskadades riksförbund och Föreningen Sveriges dövblinda gör genom sin produktion av ersättningstidskrifter. Jag vill inte förringa detta, men den verksamheten kan aldrig bli annat än ett surrogat. Så länge samhället inte tar kostnadsansvaret blir synskadade hänvisade till surrogat. Den försöksverksamhet som pågår i Göteborg att med hjälp av mikrodatorteknik framställa Göteborgs-Posten i punktskrift är bra. Det går bara så långsamt. När det gäller möjligheter för synskadade att ta del av dagstidningar finns det här i Stockholm bara Svenska Dagbladet och Ny Dag. Jag kan föreställa mig att det finns många som saknar något däremellan. Inget motsatsförhållande får råda mellan å ena sidan punktskrift och å andra sidan talböcker och taltidningar. Att få blinda behärskar punktskrift är ett resultat av den förda politiken. Fortsätter den riskerar vi att en stor del av de synskadade blir analfabeter. Sammanfattningsvis, herr talman, sätts i detta utskottsbetänkande ett pris på olika handikappades rättigheter att fullt ut efter sina förutsättningar ta del av samhället, och det konstateras med olika motiveringar att vi inte kan och inte vill betala det priset.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningens 6 kap. 18 vill jag meddela att jag på grund av utlandsresor ej kommer att besvara följande interpellationer inom den angivna tiden fyra veckor: Ivar Virgins interpellation om en fredlig utveckling i Kampuchea, Rune Torwalds interpellation om kontakter med Högsta Sovjet till förmån för Anatoly Scharansky och Hans Göran Francks interpellation om konflikten i Sydostasien. Jag har för avsikt att besvara dessa interpellationer fredagen den 4 maj. Jag vill vidare meddela att jag på grund av utlandsresor ej kommer att besvara Anders Björcks interpellation om svenska krediter till Algeriet, m.m. inom den angivna tiden fyra veckor. Jag har för avsikt att besvara denna interpellation måndagen den 28 maj.

Herr talman! Jan Bergqvist har frågat mig hur jag bedömer situationen i Uruguay och vad vårt land kan göra för att stödja det uruguayska folkets kamp för fackliga och medborgerliga rättigheter. Uruguay befinner sig i en svår politisk och ekonomisk kris. Förtrycket består. Arresteringar av oppositionella förekommer fortlöpande. Antalet politiska fångar uppskattas till ungefär 800. Fredliga protestdemonstrationer samlar ett till synes allt större deltagande. Av landets 4 miljoner invånare befinner sig f.n. en fjärdedel av politiska och ekonomiska skäl utomlands. Samtidigt har militärregeringen sagt sig ha för avsikt att hålla allmänna val i november 1984. Tre politiska partier har hittills fått tillåtelse att delta. Den nya regeringen skulle tillträda i mars 1985. Under fjolåret inleddes en dialog med de politiska partierna om den politiska utvecklingen i landet. Denna avbröts dock förra hösten. För att regeringen i Montevideo skall kunna uppfylla sitt löfte om val i november måste emellertid en ny författning inkl. vallag föreligga under våren. Det är självfallet den svenska regeringens förhoppning att fullständig demokrati med fria val snarast återupprättas i landet. I rådande läge är det av stor vikt att det internationella samfundet uppmärksamt följer utvecklingen i Uruguay. Den svenska regeringen kommer att fortsätta att söka stödja demokratiseringssträvandena och de mänskliga rättigheterna. Däri ingår självfallet mötesoch föreningsfrihet. Senast i förra veckan framförde Sverige i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna sin stora oro över situationen för de mänskliga rättigheterna i Uruguay. Vidare kommer självfallet vår generösa flyktingpolitik gentemot politiskt förföljda från Uruguay att fullföljas. Det humanitära biståndet till de politiska fångarna och deras anhöriga kommer att fortsätta.

Herr talman! Hugo Hegeland har ställt följande fråga till mig: Enligt Wienkonventionerna om diplomatiska och konsulära förbindelser får den sändande staten i princip fritt utse sin personal, som dock måste anmälas till mottagande statens utrikesministerium. Förhandsgodkännande får endast krävas beträffande beskickningsoch konsulatschefer samt försvarsattachéer.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Läsningen av det gör mig naturligtvis rätt dyster till sinnes, därför att bakgrunden till min fråga är att vi i Göteborg hade det tvivelaktiga nöjet att som generalkonsul vid Sovjets konsulat få en från England utvisad spion. Viktor Karjagin utvisades 1971 från England —f. ö. bland 105 spioner. Vid konsulatet i Göteborg finns inte mindre än 19 anställda tjänstemän, och man frågar sig hur det står till med integriteten i övriga avseenden. Enligt Wienkonventionen har alltså i princip varje land rätt att utse sin personal, men det verkar som om det även är så i praktiken. När den ryska ubåten U 137 gick på grund i Karlskrona befann sig bland de anställda på Sovjets ambassad i Stockholm inte mindre än sju KGB-spioner. Detta kunde man läsa om i tidskriften Die Welt den 29 november 1981, och även i tidskriften Företagsekonomi. Ingen mindre än ambassadören, Michail Jakovlev, var faktiskt utvisad från Kongo 1960. Herr talman! Det tycks närmast vara en merit för att bli sovjetisk diplomat i Sverige att man har blivit utvisad från ett annat land. När det gäller den ryske generalkonsuln i Göteborg är vi särskilt upprörda därför att säpo, som yttrar sig i sådana här fall, avrådde kabinettssekreteraren från att utse Viktor Karjagin till generalkonsul i Göteborg, eftersom man givetvis kände till hans förflutna. Då är man förvånad över att inte ens säpos varningar har någon som helst betydelse. Med denna utveckling är risken att Sverige blir en uppsamlingsplats för utvisade Sovjetdiplomater från andra länder. Det är ju alldeles uppenbart att det vore omöjligt att den ryske generalkonsuln Viktor Karjagin skulle ha accepterats i Norge eller Danmark, eller i något annat västeuropeiskt land. Men han kom alltså till Göteborg. Konsulatet i Göteborg ser ju mer ut som en spioncentral än som ett konsulat. Det är f. ö. ett av de få ställen i Sverige som klarade sig under det elektriska totalstoppet i december 1983, för där är man utrustad med en egen generatoranläggning i källaren, så man arbetar oavsett om den elektriska strömmen bryts och stänger alla övriga förbindelser i Sverige. Där fungerar kraften — detta inom parentes sagt. Vi bör också tänka på våra grannländer. Norrmännen kommer ju att utnyttja detta konsulat, och det måste vara synnerligen obehagligt för dem att då veta att generalkonsuln här är en utvisad f. d. spion. Har då detta förhandsgodkännande någon större betydelse, herr utrikesminister? Har det någonsin hänt att man har tackat nej till någon erbjuden utländsk diplomat? Förstår utrikesministern att vi i Göteborg känner djup oro över det här? Utrikesministern har ju själv en gång studerat i Göteborg och känner till att det är en mycket trivsam stad.

Herr talman! Det var många frågor som Hugo Hegeland på en gång berörde i sitt anförande: mina studier i Göteborg, elförsörjningen till det sovjetiska konsulatet, dess utseende osv. och sina särskilda informationer från säkerhetspolisen, vilka jag inte känner närmare till men är förvånad över. Såvitt gäller den sakfråga vi nu behandlar vill jag klargöra att varje ärende behandlas för sig och individuellt. Om den engelska regeringen beslöt minska antalet anställda vid den sovjetiska diplomatiska representationen i London och på en gång förklarade att 105 personer var tvungna att lämna ambassaden utgör detta, enligt min åsikt, i och för sig inte skäl för påståendet att det rörde sig om 105 spioner som utvisades. Även jag anser att det är rimligt att i en rättsstat bedöma varje person för sig, och så har skett i det här fallet. Att på något sätt utgå från att denna utvisning från England av 105 personer vid ett tillfälle skulle innebära att de inte längre kunde användas i diplomatiskt arbete för Sovjetunionen är en utgångspunkt som jag inte kan dela. Individuella ärenden bör knappast diskuteras i riksdagen, ännu mindre bör här dras fram uppgifter om vad säkerhetspolisen har meddelat eller icke meddelat. Jag vill försäkra att ärendet är prövat i den ordning som vi förutsätter.

Herr talman! Uppgiften att Viktor Karjagin utvisades från England och att säpo yttrade sig om honom stod att läsa i Göteborgs-Posten den 10 februari 1984. Eftersom ingen har sagt att det på något sätt skulle strida mot tryckfrihetsförordningen kunde jag aldrig tro att man inte skulle kunna få referera Göteborgs-Posten i riksdagen. Tidningen har återgivit just att säpo, vår egen dugliga säkerhetspolis, hade varnat Pierre Schori. Tidningen frågar hur säpos personal härefter skall kunna uppfatta sitt eget arbete som meningsfullt. Det har sagts att engelsmännen får göra sin bedömning och vi vår. Men är det inte underligt, herr utrikesminister, att förre ambassadören vid Sovjets ambassad här i Stockholm, Michail Jakovlev, som bevisligen utvisades från Kongo 1960 efter att ha spionerat och blandat sig i landets inre angelägenheter, ändå fungerade mer än tio år som ambassadör här i Stockholm. Det är den här principen som naturligtvis oroar folk. Givetvis kan man inte utan vidare säga att alla de 105 som utvisades från England var spioner. Men man frågar sig vad de egentligen sysslade med. Vi är ju oroade över undervattensverksamheten i Karlskrona. Jag frågar mig hur mycket mystisk Sovjetaktivitet som förekommer även på torra land.

Herr talman! Monica Andersson har frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd som förtydligar bestämmelserna i 34 § skollagen om godkännande av fristående skola för skolpliktens fullgörande.
I enlighet med proposition 1982/83:1 beslutade riksdagen i december 1982 om en förändring av 34§ skollagen om godkännande av fristående skola.
Enligt 34 § skollagen i den lydelse som gäller sedan den 1 juli 1983 skall en fristående skola godkännas för skolpliktens fullgörande, om skolans undervisning ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan förmedlar och skolan även i övrigt väsentligen svarar mot grundskolans allmänna mål. Enligt äldre bestämmelser var denna allmänna förutsättning för godkännande något annorlunda formulerad.
Paragrafen har anpassats till de förhållanden som råder i grundskolan i dag och har getts en allmännare formulering. Där står nu inte längre uttryckligen att skolan skall förestås av person, vilken äger erforderlig skicklighet för undervisningen och är väl lämpad att förestå skola.
Vidare föreskrevs som krav för godkännande att den fristående skolan skulle ha en föreståndare som hade tillräcklig skicklighet för undervisningen och som var väl lämpad att förestå en skola. Av propositionen som låg till grund för ändringen i skollagen framgår att det i det allmänna kravet på vad den fristående skolan skall förmedla ligger krav på att undervisningen bedrivs på ett tillfredsställande sätt och på att skolan har den ledning som behövs för detta. Föredraganden menade att det inte fanns skäl att ha föreskrifter om hur den fristående skolan skall uppfylla dessa krav.
Enligt specialmotiveringen skall paragrafen säkerställa att skolplikten inte urholkas och att det i det allmänna kravet på vad en fristående skola skall förmedla ligger krav på att undervisningen bedrivs på ett tillfredsställande sätt och på att skolan har den ledning som behövs för detta. Den nya formuleringen har på vissa håll tolkats så, att samhällets krav på kompetens och skicklighet hos lärare och skolledning hos dem som söker tillstånd att starta fristående skola har sänkts.
Avsikten med den ändrade formuleringen har således inte varit att kraven skall ställas lägre än tidigare.

Det är naturligtvis viktigt att skolstyrelsen gör en samlad bedömning av skolans förutsättningar att uppfylla kraven på godkännande. Självfallet måste krav på god kvalitet ställas också på fristående skolor. Jag delar uppfattningen att några särskilda föreskrifter om skolledningen inte behövs för att upprätthålla de krav som ligger i den allmänna bestämmelsen om förutsättningarna för godkännande. Jag har därför inte för avsikt att föreslå någon ändring i 34 § skollagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret på min fråga. Av detta svar framgår det klart att kraven på att få starta fristående skola inte har sänkts med den nya lydelsen av 34 § skollagen, utan att kvalitetskraven skall gälla skolan och dess undervisning som helhet och inte bara föreståndarens formella kompetens. Jag upplever det som viktigt att skolministern slår fast att skolstyrelsen skall göra en samlad bedömning av skolans förutsättningar att uppfylla kraven på godkännande. Däri ligger rimligtvis att den pedagogiska kompetensen och lämpligheten för skolan i dess helhet svarar mot de krav som ställs i 34§, innan en fristående skola får startas. Jag är tacksam för att detta reds ut, för på vissa håll i kommunerna har den nya lydelsen av 34 § tolkats så, att det inte längre är så noga med kraven när det gäller att få starta fristående skola. Att kvalitetskraven upprätthålls är utomordentligt angeläget, eftersom det handlar om grundskoleelever. Alla barn måste garanteras undervisning av minst den kvalitet och omfattning som finns i det allmänna skolväsendet. Skolstyrelsens uppgift måste vara att se till att de fristående skolor som startas, och även de som nu finns, kan leva upp till det kravet. I annat fall äventyras dessa elevers framtida utbildningsmöjligheter.
Herr talman! Rune Ångström har frågat mig om vilken filosofi som ligger bakom stödet till en ny skidfabrik i Hällefors. Bakgrunden till frågan är att en länsstyrelse beviljat lokaliseringsstöd till en skidfabrik. Det ankommer på länsstyrelserna att själva pröva ärenden av det slag som det här gäller. Prövningen görs enligt förordningen om regionalpolitiskt stöd. Eftersom frågan gäller ett enskilt stödärende som avgjorts av en länsstyrelse kan jag inte uttala mig om grunderna för beslutet.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Frågan har en principiell inriktning, som jag hade hoppats att industriministern skulle beröra i sitt svar, och den gäller hur samordningen sker branschvis. Är det så att industridepartementet har en övergripande skyldighet att ordna kontakterna inom olika branscher? Jag tänker särskilt på de branscher som är överetablerade, av vilka tekobranschen är ett exempel. I det här fallet gäller det skidtillverkningen i Sverige, som har en överproduktion. Man lägger ned skidfabriker på löpande band, och snart har vi kanske bara en enda skidfabrik i landet. Under sådana omständigheter tycker jag och branschen med mig att det bör ske en samordning av de framtida insatserna. Jag vet att skidfabrikanterna i allmänhet skulle välkomna ett samordnande initiativ för att hävda en svensk tillverkning av skidor. Branschen har övergått från att tidigare ha tillverkat träskidor till att numera till dominerande del tillverka plastskidor. Där har vi i Sverige inte samma gamla fina tradition som vi hade då tillverkningen enbart bestod av träskidor. Fabriken i Hällefors går nu in på en s.k. nisch i skidtillverkningen som redan är upptagen av en annan skidfabrik, som ligger i Tegsnäset i Västerbotten. Behovet av den typ av skidor som nu skall tillverkas både i Hällefors och i Tegsnäset är marginellt, och fabriken i Tegsnäset har mer än väl kapacitet för att klara det behov som finns på den svenska marknaden. Jag önskar ett principiellt klarläggande av industriministern när det gäller den här typen av branscher, som på grund av överetablering har svårigheter. Vilka möjligheter har industridepartementet och statsmakterna när det gäller det övergripande ansvaret i sådana här fall?
Herr talman! Som jag sade i mitt svar är jag förhindrad att närmare uttala mig om grunderna för detta enskilda beslut. Livet är ju en gång sådant att statsråden måste rätta sig efter vad som står i regeringsformen, också när det gäller de angränsande spörsmål som kan ligga i en riksdagsledamots fråga eller interpellation i riksdagen. Det betyder att enskilda myndigheters agerande inte får göras till en huvudfråga, varken i själva spörsmålet eller i den efterföljande debatten. Jag kan således inte uttala mig i denna fråga, eftersom det är en länsstyrelse som har fattat det aktuella beslutet. I en tilläggsfråga i sitt inlägg berör emellertid herr Ångström en generell aspekt på regionalpolitiken, och den vill jag gärna, herr talman, säga ett par ord om. Frågan gäller avvägningen mellan behovet av överblick och samordning och strävan att decentralisera beslutsfattandet i stödärenden, dvs. låta de regionala myndigheterna, länsstyrelserna, i så stor utsträckning som möjligt fatta regionalpolitiska beslut. Beslutanderätten har successivt delegerats till länsnivån. Numera svarar länsstyrelserna för ca 80 26 av besluten om lokaliseringsstöd. Det har alltså skett en omfattande decentralisering på det här området. Bakgrunden till detta är framför allt den förändring som ägt rum i fråga om förutsättningarna för regionalpolitiken. Med hjälp av främst lokaliseringsstöd bedrevs under många år en lokaliseringspolitik som bl.a. innebar att man från samhällets sida inriktade sig på att få industriell verksamhet att flytta till de regionalpolitiska stödområdena. Förutsättningarna för denna politik var bl.a. att industrisysselsättningen expanderade och att brist på arbetskraft förelåg på många orter. Sedan senare delen av 1970-talet har dessa förutsättningar inte förelegat.
Herr talman! Jag tackar industriministern för att han var välvillig och besvarade min följdfråga i detta sammanhang. Det är dock av stor principiell betydelse när sådana här regionala insatser görs i branscher där man redan har bekymmer på grund av överetablering. Jag nämnde tekobranschen som exempel. Det finns också andra branscher med liknande svårigheter — i det här fallet gäller det skidtillverkning. Jag vill fråga om det i direktiven till länsstyrelserna finns någonting som talar om för dem att de i denna typ av ärenden har att iaktta särskild försiktighet, när de lämnar det stöd som länsstyrelserna har rätt att lämna enligt den förordning som industriministern åberopade. Jag tycker att detta är mycket viktigt. Samtidigt vill jag påpeka att jag tycker att den nuvarande ordningen med en stark decentralisering av beslutsfunktionen är riktig. Men det finns ju inget död mans grepp i detta sammanhang, utan allt bör ordnas med förstånd och med beaktande av vad som är lämpligt. Stöd till företag i branscher som har stora svårigheter med överproduktion, och där det finns risk för friställningar i andra företag, kan inte vara en vettig lokaliseringspolitik.
Herr talman! Om jag får ytterligare någon minut till förfogande skall jag fortsätta mitt inlägg i den intressanta principfrågan om regionalpolitiken med att sammanfatta följande. De regionalpolitiska stödmedlen har nu successivt anpassats, bl.a. genom att det nu läggs ökad vikt vid att ta till vara och utveckla de möjligheter som finns i det befintliga näringslivet ute i regionerna. En decentralisering av beslutanderätten när det gäller lokaliseringsstöd har därmed ägt rum enligt de önskemål som jag vet att också Rune Ångström har varit med om — tillsammans med många andra — att framföra vid tidigare tillfällen. Den regionalpolitiska utredning som tillsatts är nu inne i sitt slutarbete. Den har till uppgift att utreda organisationen och inriktningen av det regionalpolitiska stödet. Jag utgår ifrån att utredningen tar upp de problem som har föranlett Rune Ångströms skriftliga fråga och sedermera hans fråga här under debatten.
Herr talman! Jag tackar industriministern för detta klargörande. Det kan skingra den oro som finns från min sida och som jag vet också finns på annat håll, bl.a. i det här aktuella fallet, en oro för att det sker misstag genom att stödet inte ges till den typ av verksamhet som kommer att bereda varaktig sysselsättning. Tvärtom kommer det att uppstå svårigheter på flera håll i stället för att det finns en svårighet på ett enda ställe. Jag är dock lugnad av det svar som industriministern har gett i detta sammanhang. Jag förstår att en övergripande syn på dessa frågor är på väg att växa fram.

Herr talman! Lars-Åke Larsson har frågat mig på vilket sätt regeringen har tänkt sig att trygga sysselsättningen och verksamheten vid smältverket i Vargön om ett nytt verk, med statligt stöd, byggs upp inom en bransch som redan har betydande överkapacitet. Kerstin Andersson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att trygga sysselsättningen vid Vargön Alloys, om regeringen medverkar till ökad konkurrens inom ett redan överetablerat område. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Frågorna har ställts mot bakgrund av planerna på en anläggning för tillverkning av ferrokrom och bränngas i Malmö, och att det inom Vänersborgs kommun råder en stark oro med anledning av, som det sägs, regeringens beslut att ge ett omfattande statligt stöd till detta ferrokromverk. Av energipolitiska skäl har regeringen beviljat ett bidrag på 15 milj.kr. till ferrokromverket i Malmö. Detta bidrag avser sådana investeringar som hör till spillvärmedelen, och det ligger inom ramen för oljeersättningsprogrammet. Dessutom har regeringen, också av energipolitiska skäl, lämnat en utfästelse om bidrag på högst 50 milj.kr. för att minska riskerna med den från energisynpunkt intressanta nya tekniken genom att täcka kostnader utöver 25 milj.kr. som uppstår till följd av icke tillfredsställande resultat av intrimning, provdrift samt prestanda och tillgänglighetsprov. Det stöd som regeringen är beredd att ge till den planerade ferrokromanläggningen i Malmö är således energipolitiskt motiverat och av begränsad omfattning.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Jag kan emellertid inte säga att jag är tillfredsställd med svaret, eftersom det inte riktigt gäller den fråga som jag har framställt. När det gäller högkolade ferrolegeringar finns det i världen en 30 procentig överkapacitet — Comecon och Kina ej medräknade, eftersom vi inte har kännedom om dessa länders kapacitet. Vargön Alloys AB kunde under 1983 utnyttja sin kapacitet till endast 3996. Företaget har 350 anställda. I hamnarna i Vänersborg och Uddevalla samt vid lastbilsåkerierna är ungefär 200 personer sysselsatta. En etablering enligt SKF:s förslag skulle innebära ett tillskott med drygt 100 jobb i Malmö. Samtidigt är risken emellertid stor att 550 arbetstillfällen går förlorade i Vänersborgsområdet. Vi anser inte att det är en klok politik. Stöd gärna Malmö, men gör det på ett vettigt sätt! Det borde finnas andra metoder när det gäller energipolitiken. Samlokalisering i fråga om legeringstillverkningen och fjärrvärmen är ingen nyhet. Sådan lokalisering har pågått under en lång tid. Det gäller Vargöns smältverk och Holmens Bruk samt numera också Vänersborgs Fjärrvärme AB. Det rör sig om ca 60 megawatt. Skulle Vargöns smältverk läggas ned, måste värmeleveranserna därifrån ersättas med olja eller fasta bränslen. Man kan fråga sig hur det skall gå med de 600 arbetstillfällena vid Holmens Bruk, om bruket ej får sina värmeleveranser. Vidare har man vid Vargöns smältverk tecknat ett gynnsamt kontrakt med Finland om import av krommalm. Man slipper köpa krommalm från Afrika, som f.n. har 90 20 av världens krommalmstillgångar. Med tanke på den utrikespolitiska debatten i går kan det vara värt att anföra detta. Jag tror att det bästa sättet att lösa miljöoch energiproblemen är att inte förverkliga SKF:s förslag om en etablering i Malmö. I stället måste man välja andra metoder. Något referensverk för utveckling av tekniken på detta område behövs inte i Malmö. Ett sådant projekt startas ju redan i vår i Landskrona. Avslutningsvis vill jag fråga: Är industriministern beredd att söka andra lösningar på problemen i Malmö, lösningar som inte skapar enorma problem i andra delar av landet? Anser industriministern att det är vettigt att, med statligt stöd, offra 500 jobb — kanske fler — i syfte att skapa drygt 100 arbetstillfällen på en annan ort?

Herr talman! Även jag ber att få tacka industriministern för svaret, vilket var betydligt mera negativt än jag hade väntat mig. Industriministern tar över huvud taget inte upp den grundläggande frågan, om man skall — av energipolitiska skäl eller av andra skäl — stödja förslaget beträffande ett nytt ferrokromverk. Länsstyrelsen i Älvsborgs län har i brev till bostadsdepartementet meddelat att SKF Steel Engineering AB:s eventuella etablering av ett ferrokromverk i Malmö kan hota produktionen och sysselsättningen vid Vargön Alloys AB:s ferrokromverk. Verket startades 1912, och det byggdes ut under senare hälften av 1970-talet för att man skulle kunna tillfredsställa den ökade efterfrågan på högkolade ferrokromlegeringar. Det svarar i dag för 80-90 26 av kromlegeringsbehovet i världen. Även Uddevalla kommun, som har byggt ut sin malmhamn och har Vargön Alloys som sin största enskilda kund, påverkas av utvecklingen. För Vänersborgs hamn, där Vargön Alloys är den helt dominerande kunden, skulle konsekvenserna bli betydande, liksom för åkerierna i området. Det är även så att man tar kvarts från Dalslandsområdet. Vargön Alloys har byggt ut värmeåtervinningen, som Lars-Åke Larsson redan har sagt, och levererar till intilliggande Holmens Bruk och Vänersborgs Fjärrvärmebolag. Sverige är nu genom Vargön Alloys den största tillverkaren i Europa. I Finland bygger man ut, med start i april 1985, och fyra andra fabriker blir klara i världen före 1985 års utgång. Enligt naturvårdsenheten på länsstyrelsen har man ingen anmärkning ur miljösynpunkt mot Vargön Alloys. Skall man öka kapaciteten något blir det krav på bättre rening vid ugnarna, och då kan man ytterligare begränsa vissa utsläpp. Jag vill fråga industriministern: Vilka ytterligare bedömningar har industridepartementet gjort när man har tillstyrkt ansökan om statsbidrag — även om det gällde ett energibidrag — till SKF Steel, trots att statens energiverk sagt nej? Tror industriministern att efterfrågan i världen kommer att öka så otroligt mycket att det inte ens räcker med den utbyggnad som är på gång?
Herr talman! Regeringen har, vilket har framgått av mitt svar, bedömt det aktuella projektet som energipolitiskt intressant och har därför beslutat att bevilja det energipolitiska stöd som jag har redogjort för. Mot bakgrund av detta energipolitiska stöd har tydligen de båda frågorna ställts. Men sakärendet som sådant är icke avgjort, vilket jag utgår ifrån att såväl Lars-Åke Larsson som Kerstin Andersson de facto känner till. Nr 105 Regeringen prövar nu detta ärende enligt 136a§ byggnadslagen. Detta Torsdagen den sker utifrån alla relevanta utgångspunkter, inkl. sysselsättningsoch bransch 22 mars 1984 politiska synpunkter. Remissbehandlingen pågår f.n. Regeringen kommer således att på grundval av remissvaren senare ta Bland remissinstanserna finns länsstyrelsen i Älvsborgs län. Remisstiden — tlvaror från Turkihar ännu inte gått ut. Den var följande: till början av mars för huvuddelen av et remissinstanserna och till början av april för vissa remissinstanser, bl.a. koncessionsnämnden för miljöskydd. På grundval av remissmaterialet kommer också de branschpolitiska och de sysselsättningspolitiska effekterna att bedömas.

Herr talman! Jag tackar också för detta svar, men jag tycker ändå inte att jag har fått svar på den fråga som jag har ställt, om industriministern är beredd att söka andra lösningar på energiproblemet och de problem som finns i Malmö. Ärendet är ännu inte avgjort, säger industriministern, och det känner vi till. Jag hoppas att det kommer att bli en vettig lösning, för det kan inte vara klokt att satsa statliga pengar på något som sedan skapar arbetslöshet på andra håll i landet.
Herr talman! Jag är betydligt mer nöjd med det senare svaret. Om man ser noga på vad det finns för kapacitet o. d., tror jag att det kommer att bli ett för Vargön Alloys och för sysselsättningen i omgivningen positivt svar.

Herr talman! Christer Eirefelt har frågat mig vilka motiv som ligger bakom den genomförda hårda begränsningen av importkvoter på textilvaror från Turkiet. Inledningsvis bör noteras att man internationellt erkänt behovet av avsteg från frihandelsprincipen på tekoområdet. Multifiberavtalet , som är ett specialavtal under GATT, utgör det internationella regelverket för reglering av handeln med tekovaror. Inom dess ram har Sverige slutit bilaterala textilbegränsningsavtal med ett antal lågprisländer. Utvecklingen av tekoimporten till Sverige från andra lågprisländer övervakas genom ett importlicenssystem. Skulle importen från ett sådant land ha en omfattning som medför risk för marknadsstörning på den svenska marknaden, kan 13 Sverige enligt bestämmelserna i MFA begära konsultationer i syfte att få till stånd en reglering av exporten i fråga. En betydande ökning av importen av tekovaror från Turkiet skedde under år 1982. Turkiet är, liksom Sverige, medlem i MFA. Sverige begärde därför konsultationer om en begränsning av exporten från Turkiet till Sverige av vissa varugrupper. Förhandlingar har ägt rum vid flera tillfällen, senast i februari i år, utan att någon överenskommelse kunnat nås. Under tiden fortsatte importen från Turkiet att öka och nådde en nivå som såväl totalt som med avseende på berörda varugrupper överträffade importen från flera av våra begränsningsländer. Importen av konfektionerade varor från Turkiet uppgick under år 1983 till 53 milj.kr. mot 18 milj.kr. under år 1982 och endast 3 milj.kr. under år 1981. Mot bakgrund av det alltjämt besvärliga läget inom svensk tekoindustri och med hänsyn till de riktlinjer för vår tekopolitik som lagts fast av riksdagen fann regeringen det därför nödvändigt att med stöd av bestämmelserna i MFA införa begränsningar av importen från Turkiet. Det bör understrykas att detta inte är en unik svensk åtgärd. Även EG har vidtagit ensidiga begränsningar av importen av tekovaror från Turkiet. Det är beklagligt att en förhandlingsuppgörelse med Turkiet hittills inte kunnat nås. Det var emellertid inte möjligt att fortsätta de mycket långdragna förhandlingarna utan att något gjordes åt den stadigt växande tekoimporten från detta land. Om importen från Turkiet hade tillåtits att öka ytterligare, hade detta lett till en förmånsbehandling av Turkiet som skulle ha varit svår att motivera gentemot de länder med vilka vi har begränsningsavtal. De åtgärder som vidtagits kan knappast betecknas som ”hårda”. Det är inte som Christer Eirefelt påstått fråga om ”nästan —-—— en halvering” av importen från Turkiet. Importen av de produktgrupper som omfattas av restriktionerna har i enlighet med bestämmelserna i MFA frysts på den nivå som hade uppnåtts under en tolvmånadersperiod t.o.m. juli 1983. Enligt MFA hade det varit möjligt att låta begränsningarna gälla retroaktivt från oktober 1983. För att minska olägenheterna för handeln har denna möjlighet emellertid inte utnyttjats. Från såväl turkisk som svensk sida har man förklarat sig beredd att fortsätta förhandlingarna. Begränsningarna har därför t.v. fastställts att gälla för en period av endast sex månader i förhoppning om att en överenskommelse skall kunna nås före utgången av denna period.

Herr talman! Jag tackar utrikeshandelsministern för svaret på min fråga. Jag är naturligtvis medveten om att det här är ett led i ett förhandlingsspel, men det minskar inte mina betänkligheter. Egentligen är det av två skilda anledningar som jag har begärt besked om begränsningen av importen från Turkiet. Den första anledningen är av principiell natur och gäller frihandelstanken. Den här åtgärden att kraftigt minska importen av tekovaror från Turkiet visar tyvärr att regeringens stolta frihandelsdeklarationer inte är mycket värda när det kommer till praktisk Nr 105 handling. Torsdagen den I den s.k. förnyelsepropositionen heter det: 22 mars 1984 ”Framför allt måste tendenserna till tilltagande protektionism framhållas. En ökad bilateralism i handeln och slutenhet inom handelsblocken kan allvarligt komma att skada svensk industris utvecklingsmöjligheter”. Mats Hellström har ju f. ö. själv svarat för flera liknande utmärkta försvarstal för frihandeln. Men tyvärr visar bl.a. det nu aktuella exemplet med Turkiet att för den socialdemokratiska regeringen är frihandelstanken något man håller vackra tal om. När det verkligen gäller är högtidstalen och propositionstexterna i stor utsträckning glömda. Men, herr talman, det finns alltså ett andra, kanske mer påtagligt, skäl för min fråga. Den här begränsningen, som genomförs med mycket kort varsel, drabbar flera textilimportföretag mycket hårt, och naturligtvis också deras kunder här hemma och leverantörerna i Turkiet. Faktum är, Mats Hellström, att i förhållande till beordrade leveranser 1984 innebär kvoteringen en nedskärning i storleksordningen 30-40 96. Sedan länge har importföretaget varorna beställda, ofta förskottsbetalade. Och man har lagt ut mycket pengar därutöver på kontakter, resor och liknande. Det finns också exempel på företag som har dyrbara kataloger och reklamkampanjer helt klara för varor som man i dag inte vet om man får. Det här är, enligt min uppfattning, en helt oacceptabel följd av regeringens handlande. I en interpellationsdebatt för litet sedan hänvisade Mats Hellström till ett land som sagt ”att det svenska avtalet är bra därför att det skapar stabilitet, långsiktighet och bra planeringsmöjligheter”. Tycker Mats Hellström att den här kraftiga nedskärningen med kort varsel av importen från Turkiet har något med långsiktighet och bra planeringsmöjligheter att göra? Importföretagen och tekofabrikerna i Turkiet tycker det inte!
Herr talman! Nej, Christer Eirefelt, det är just ett långsiktigt avtal vi vill ha. Men i dessa förhandlingar liksom i förhandlingar med EG har Turkiet vägrat att gå fram den vägen. Jag hade förstått Christer Eirefelts argumentering här om han velat principiellt ta upp frågan om vårt medlemskap i MFA. Men han har själv skrivit under folkpartiets partimotion, där det sägs att man på lång sikt vill avskaffa våra tekoregleringar men där man inte ifrågasätter Sveriges medlemskap i MFA och de avtal vi nu har.

Christer Eirefelts argumentering faller ihop, menar jag, när han inte själv är beredd att avskaffa MFA. Det har han inte varit i den partimotion som han skrivit under. Och är man med i MFA måste man ta den här typen av konsekvenser, om ett land utanför avtalet ökar sin andel långt utöver de gränser som gäller för andra länder. Vi har aldrig på något sätt ifrågasatt att begränsningar av det här slaget har en kostnad. Sverige är totalt sett ett av de mest frihandelsinriktade länderna i världen, men när det gäller teko har vi begränsningar. Det har vi aldrig förnekat och vi hycklar inte med det. Men när man av beredskapsskäl och andra skäl, exempelvis att man skall kunna ge en omställningsmöjlighet i industrin, tvingas införa begränsningar har detta ett pris. Det är inget hyckleri från vår sida. Vi har begränsningar på tekoområdet, och dem har också Christer Eirefelt och hans parti accepterat. De begränsningsavtal som vi har med olika länder är ofta byggda på grundval av förhandlingar som hans egna partirepresentanter under sin regeringstid förde. Jag skall återkomma till den andra frågan, om handeln.
Herr talman! Jag ifrågasätter inte medlemskapet i MFA, även om vi från vårt håll har sagt att vi tror att man skall minska de här handelshindren i betydligt större utsträckning än vi gör i dag. Begränsningen har en kostnad. Jag har här velat påtala att den kostnaden skulle kunna minskas i detta fall. Man har exempelvis gått in med restriktioner med mycket kort varsel, och det drabbar framför allt flera mindre importföretag mycket hårt. Jag har exempelvis haft kontakt med ett litet importföretag i Laholm, som har hela sin affärsverksamhet inriktad just på handeln med Turkiet. Det innebär givetvis att de drabbas ännu hårdare än de större företagen, som har vissa möjligheter att skaffa sig spelrum. Företaget har förskottsbetalat varor till ganska stora belopp, man har haft stora kostnader på grund av att man varit på plats och förhandlat med fabrikerna, och nu riskerar man inte bara att inte få några leveranser utan man riskerar också sin goodwill för framtiden, om man inte kan leverera varorna till sina kunder. Jag upprepar min fråga till Mats Hellström: Är Mats Hellström beredd att vidta sådana åtgärder att den här typen av skador undviks?
Herr talman! Som jag har sagt är det tyvärr oundvikligt att det uppstår problem för handeln när restriktionerna införs. Det tillhör de begränsningar som MFA innebär. Jag beklagar självfallet detta, men det ligger i alla typer av handelsbegränsningar. Men när det gäller den här konkreta frågan — det vill jag säga till Christer Eirefelt — inleddes förhandlingarna med Turkiet i maj 1983. Redan dessförin nan hade kommerskollegium kortat giltighetstiden för importlicenser för Nr 105 import från Turkiet. De berörda importörerna bör således inte ha varit Torsdagen den omedvetna om att begränsningar i någon form var att vänta. 22 mars 1984 F. ö. förhåller det sig så att varje gång vi inför en bilateral överenskommelse innebär det begränsningar och därmed också vissa problem för handeln. Men jag vill understryka vad jag också sade i mitt svar, nämligen att regeringen just med hänsyn till handeln inte har utnyttjat de möjligheter som MFA givit att införa bestämmelserna retroaktivt — det hade vi kunnat göra, men med hänsyn till handeln har vi inte gjort det. Kommerskollegium håller nu på att samla in underlag för att fördela de kvoter som kommer att gälla. En bedömning av möjligheterna att lösa problemen inom ramen för fastställda kvoter kan självfallet göras när kommerskollegium har sammanställt sitt underlag. Jag vill avslutningsvis säga att det icke är fråga om en kraftig nedskärning — importen kan förväntas uppgå till kanske fyra femtedelar av förra årets, och därmed blir problemen inte heller så stora.
Herr talman! Jag tror nog att man har varit medveten om att det skulle komma begränsningar, framför allt har de större företagen haft möjligheter att få en sådan insyn att de blivit medvetna om det. Däremot tror jag inte att man har trott att de skulle bli av den omfattning som de nu uppenbarligen kommer att bli. Jag menar att det finns möjlighet att minska skadeverkningarna genom instruktioner till kommerskollegium, t.ex. om att det som är beställt och förskottsbetalt innan beslutet fattades inte skall räknas in i kvoten. Inte heller bör de varor som skeppades före meddelandet om begränsningen räknas in i kvoten. Därutöver har vi problemet med dem som i år för första gången importerar från Turkiet och alltså av det skälet inte får någon kvot. Kanske är det dessa företag som råkar allra mest illa ut. Jag upprepar min fråga: Är Mats Hellström beredd att försöka hitta åtgärder som gör att dessa skador undviks?
Herr talman! Jag har delvis svarat på Eirefelts fråga i det avseendet. I Övrigt kan jag självfallet inte föregripa vad myndigheten, kommerskollegium, nu gör i sitt arbete på att ta fram ett underlag för fördelning av kvoterna. Jag kan självfallet inte föregripa myndighetens arbete på det här området. Christer Eirefelt överskattar problemen när han talar om hårda nedskärningar. Såvitt man kan bedöma av de antaganden som kan göras om priser och annat kan importen totalt av konfektionerade varor under 1984 beräknas komma att uppgå till omkring fyra femtedelar av 1983 års import. Det är givetvis ett räkneexempel— ingen av oss kan veta exakt vad som sker. Många områden är också undantagna från begränsningar; begränsningarna gäller bara en mindre del av varugrupperna. Det skulle i så fall innebära att 17 importen under 1984 är två och en halv gånger större än den var 1982. Det indikerar återigen att problemen — som jag inte alls hävdar inte finns — ingalunda är av den storleksordning som Eirefelt vill göra gällande.

Herr talman! Det mesta i vårt land kännetecknas av god ordning och reda. Var sak har sin tid, sin plats och sina regler. Både offentlig och enskild verksamhet drivs i huvudsak med stor effektivitet. Det mesta är grupperat, klassificerat och typgodkänt. Detta är i många sammanhang en styrka. Men det rymmer också risker. Mänskligt liv och leverne låter sig dess bättre inte i alla stycken planeras och kodifieras. Varje människa är unik, har egna värderingar, drömmar, åsikter och egenheter. Det har emellertid i vår äldreomsorg ibland funnits en tendens att bortse från detta. Pensionärer omtalas inte sällan som en enhetlig grupp som behöver tas om hand. Sedan man uppnått pensionsåldern anses man ha gått in i den s.k. passiva perioden av livet. Det är naturligtvis en kränkande människosyn. Varje äldre människa måste också mötas med respekt — jag skulle vilja säga särskilt de äldre. Jag tycker emellertid att vi kan konstatera att äldreomsorgen numera tar stor hänsyn till dessa enkla fakta. Det finns ett ökat hänsynstagande till de äldres egna önskemål, och man eftersträvar att i begreppets bästa mening individualisera omsorgen. Den lagstiftning som numera reglerar också äldreomsorgen — socialtjänstlagen — baseras på dessa synsätt. Den har som utgångspunkt bl.a. principerna om självbestämmanderätt för äldre och normalisering av deras tillvaro. Det innebär att människor t.ex. skall kunnna behålla sin bostad när de blir äldre, att de så långt möjligt skall kunna erbjudas bostäder i vanliga bostadsområden och att den vård och omsorg de behöver skall erbjudas individuellt i form av social hemhjälp, färdtjänst, olika tekniska hjälpmedel osv. Det är ganska långt från inställningen, att äldre mår bäst av att isoleras från det pulserande livet och bör behandlas som en enda hjälplös grupp. I den motion om äldreomsorgen som folkpartiet väckt och som behandlas i nu föreliggande betänkande sägs bl.a. att äldreomsorgen måste ha som utgångspunkt att man skall stimulera äldre att behålla fungerande färdigheter och inrikta hjälpen på det de äldre har svårast att klara själva och vidare att söka hålla nere antalet förflyttningar mellan bostäder och institutioner. För att detta synsätt skall genomsyra äldreomsorgen krävs i motionen bl.a. förbättrad utbildning både för vårdpersonal och för administrativ personal. Motsvarande synpunkter finns också i andra motioner och har uttalats i samband med att socialtjänstlagen antogs. Vi konstaterar därför i utskottet att det finns en bred politisk enighet om inriktningen av äldreomsorgen. Vi har också kunnat konstatera att det nu pågår mycket runt om i kommuner och landsting för att anpassa vård och omsorg efter den enskildes behov och önskemål. Det betyder ingalunda att allt är väl beställt. Det är viktigt att man överför erfarenheter och kunskaper mellan huvudmännen, så att erfarenheter snabbt sprids och för att undvika att misstag upprepas. Tillsynsmyndigheten har här naturligtvis ett särskilt ansvar. Inom ramen för ett projekt för samordnad service och vård för äldre och långtidssjuka pågår i socialstyrelsens regi ett utvecklingsarbete för den sociala och medicinska äldreomsorgen till stöd och stimulans för samarbete och samordning. Detta projekt kommer enligt uppgift att redovisas under året. Motsvarande underlag för utbildningen inom äldreomsorgen har publicerats i skriften Från socialvård till socialtjänst. Också inom Spri pågår ett omfattande arbete för att öka huvudmännens kunskaper och överföra erfarenheter. Detta och annat arbete kommer att leda fram till allmänna råd om den sociala hemtjänsten samt råd om hur vård och service för äldre och långtidssjuka kan och bör samordnas av de olika huvudmännen. Det är angeläget att de snarast färdigställs för att ge vägledning och för att påskynda den förändring av äldrevården om vilken det råder stor enighet. Regeringen har naturligtvis det övergripande ansvaret för att så sker. Under den förra regeringens tid tillsattes den s.k. äldreberedningen. Beredningens huvuduppgift är att ta ställning till hur samhällets insatser skall samordnas och prioriteras. Under första halvåret nästa år beräknar beredningen kunna presentera förslag till riktlinjer för det fortsatta arbetet inom äldreomsorgen. Det är angeläget att äldreberedningens arbete och förslag samordnas med vad socialstyrelsen avser att publicera som allmänna råd. Det ankommer på regeringen att se till att så sker. Moderata samlingspartiet föreslår i en reservation att riksdagen uttalar att regeringen redan nu bör vidta sådana åtgärder att de riktlinjer varom utskottet är enigt fullföljs. Man har alltså inga avvikande meningar om riktlinjernas innebörd, och moderaterna säger inte heller någonting om vilka åtgärder, utöver vad som redan pågår, som skall vidtas från regeringens sida. Regeringen har naturligtvis redan uppgiften att se till att de av riksdagen fastlagda riktlinjerna fullföljs. Om detta skall sägas en gång till, bör något nytt ha framkommit eller läggas till. Jag kan inte se att så sker i moderaternas reservation. Däremot är det angeläget stryka under att de riktlinjer för det fortsatta arbetet med äldreomsorgen som äldreberedningen arbetar med inte fördröjs och att regeringen så fort ske kan redovisar dessa för riksdagen. Dettta sägs också klart ut i utskottsbetänkandet. Särskild uppmärksamhet bör ägnas äldre invandrares situation. Det följer av tanken på individualisering att deras speciella problem och önskemål måste få slå igenom i äldreomsorgen. Det finns emellertid skäl att inte ha alltför högt ställda förväntningar när det gäller vad som kan åstadkommas med allmänna råd och riktlinjer. Tanken på individualiserad omsorg reser ju gränser för hur långt man kan gå med anvisningar från centralt håll. Grundtanken om självbestämmande för de äldre och flexibla lösningar får inte kringgås genom alltför detaljerade centrala riktlinjer. Lagar och anvisningar har också en annan begränsning, nämligen att man aldrig kan lagstifta fram sunt förnuft eller medmänsklighet. Tvärtom måste genomförandet av de riktlinjer för äldrevården som riksdagen uttalat sig för i hög grad lita till styrkan i opinionsbildningen. Om de höga ambitionerna och goda avsikterna skall nås, måste den gemensamma värderingen — kalla det gärna samhällsmoralen — vara att visa respekt för varje enskild individ att känna gemensamt ansvar för de äldres villkor. Om t.ex. möjligheten att bo kvar hemma, även när man behöver vård och tillsyn, skall kunna förverkligas måste det alltid vara ett samspel mellan den hjälp samhället kan tillhandahålla och de anhörigas och vänkretsens ansvar. Jag tror att det också är en uppgift för oss politiker att ta aktiv del i opinionsbildningen för de värderingar som socialtjänstlagen i dessa avseenden vilar på. Socialutskottets betänkande tar i övrigt upp ett antal anslag och motioner på handikappområdet. Stig Alftin kommer att för utskottsmajoritetens räkning kommentera dessa frågor. Låt mig för min del bara beröra de reservationer som gäller anslagsfrågorna. Både moderaterna och vänsterpartiet kommunisterna har reserverat sig beträffande anslaget för färdtjänst. Reservationerna är emellertid varandras motpoler. För vänsterpartiet kommunisterna finns nästan aldrig några ekonomiska restriktioner. Om man inte besväras av sådana, kan man naturligtvis gå hur långt som helst. Det finns självfallet brister i färdtjänsten. I ett läge med mycket ansträngd ekonomi är det viktigt att koncentrera sig på de mest iögonfallande bristerna. Det råder i dag stora skillnader mellan kommunerna när det gäller kvaliteten på färdtjänsten. Det motiverar ett statsbidrag som är så konstruerat, att kommuner med dåligt utbyggd färdtjänst stimuleras att förbättra den. Moderaternas förslag att slopa statsbidraget riskerar att permanenta dessa skillnader. Moderata samlingspartiet föreslår också att statsbidraget till landstingens särskolor skall slopas. I båda dessa frågor hävdar moderaterna att den verksamhet till vilken statsbidraget går inte skall drabbas. Man behöver inte ifrågasätta denna avsikt för att ändå hävda att detta är precis vad som kommer att ske, om man antar moderaternas förslag. För egen del anser jag att specialdestinerade statsbidrag efter hand bör försvinna. Det måste emellertid ske efter överläggningar med kommuner och landsting. Det är det enda sättet att överföra det finansiella ansvaret i sådana former att det inte går ut över den verksamhet man önskar prioritera.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

Herr talman! Ingemar Eliasson kommer med beskyllningar att det för vpk inte finns några ekonomiska begränsningar. När det gäller färdtjänsten föreslår och efterlyser vi inte några privilegier för handikappade som behöver utnyttja färdtjänst. Vi anser bara att handikappade i möjligaste mån måste få samma möjligheter som icke handikappade att förflytta sig. Det har de inte i dag. Tycker Ingemar Eliasson att den begränsningsregel som infördes 1981 och som vpk vill avskaffa är konstruerad så att den utfaller rättvist? Statsbidraget till kommunerna beräknas enligt begränsningsregeln på antalet invånare över 65 år. Men detta säger ju ingenting om behovet av färdtjänst. Ingemar Eliasson talade själv om att man inte skall generalisera och klumpa ihop folk över 65 år som behövande av olika slag. Men det är precis vad man gör om man förespråkar begränsningsregeln. Det vore rimligare att beräkna statsbidragen efter behovet av färdtjänst i varje kommun. Det är en sådan beräkning som vi i vpk förespråkar.

Herr talman! Det är naturligtvis viktigt att man även när ekonomin är ansträngd behåller ambitionen att förbättra och reformera. Då gäller det att koncentrera de resurser som man har till de områden som är mest eftersatta. Därför är det f. n. ändamålsenligt med ett statsbidrag som hjälper kommuner som har en dåligt utbyggd färdtjänst att förbättra den. Hur ett sådant system i detalj skall se ut kan man alltid diskutera, men den typen av statsbidragssystem behövs i dag — och jag skulle gissa för ganska lång tid framöver. Om man, Blenda Littmarck, skall ge sig på de specialdestinerade bidragen, bör det föregås av överläggningar med huvudmännen, för att tillförsäkra sig att inte de negativa effekter som man vill undvika uppkommer. Om man ensidigt skulle begränsa just dessa statsbidrag är det, såvitt jag förstår, alldeles omöjligt för huvudmännen att i nuvarande läge kompensera det bortfallet. Det är därför som det, om man ger sig på specialdestinerade bidrag, är särskilt angeläget att man gör det först efter överläggningar med de berörda huvudmännen.

Herr talman! När debatten om detta betänkande bröts här i kammaren strax före 12-slaget i natt stod utskottets talesman Bengt Lindqvist i tur att gå uppi talarstolen för att redovisa en del fakta om främst handikappfrågorna. I dag har han inte möjlighet att närvara. Jag kommer därför att, helt kort, försöka svara på några av de frågor som ställdes under gårdagens debatt. Efter mig följer ytterligare talesmän för utskottet. Till betänkandet finns fogade en rad reservationer från vpk och moderaterna. Utskottets majoritet har i betänkandet noga redovisat motiven för yrkandena om avslag på motionerna. Jag vill emellertid börja med att framhålla att det i de motioner som har behandlats finns många bra synpunkter och många bra förslag på förbättringar som utskottet ställer sig positivt till, bl.a. på handikappområdet. Men jag vill också framhålla att det finns förslag som markant avviker från de övriga. Ett av dessa nämndes nyss. Det är moderaternas förslag i motion 2239 om en halvering av statsbidragen till färdtjänsten och driften av särskolor för utvecklingsstörda. Eftersom det rör sig om stora pengar skulle förslagen, om de tilläts slå igenom, naturligtvis få allvarliga konsekvenser ute i kommunerna och landstingen. Nedskärningarna skulle främst drabba de enskilda människorna. Vpk har i motion 983 krävt att en särskild utredning skall tillsättas för att komma till rätta med de s.k. små handikappgruppernas problem och behov. De grupper som det här gäller omfattar ett mycket litet antal människor. Det rör sig om områden där läkarvetenskapen under senare år har gått starkt framåt. Man lyckas nu rädda allt fler av de många gånger okända handikappoch sjukdomsgrupper som finns uppräknade i motionen och utskottsbetänkandet. Utskottet framhåller att dessa grupper har samma rättigheter som övriga medborgare att få sina behov av social och medicinsk vård och service tillgodosedda. Erfarenheten av att handlägga de speciella medicinska, psykologiska och sociala problem som är förknippade med dessa handikapp är emellertid ofta otillräcklig. De olika grupperna skiljer sig också i flera avseenden från varandra. Även behovet av forskning och ytterligare resurser för medicinska och sociala åtgärder varierar. Enligt utskottets mening finns det ett stort behov av att inventera de olika gruppernas problem och behov, så att nödvändiga insatser kan göras. Frågan har också tagits upp i Nordiska rådet, som nyligen rekommenderat Nordiska ministerrådet att sätta i gång ett nordiskt samarbetsprojekt för dessa små och mindre kända handikappgrupper. Projektet skall utföras i regi av Nordiska nämnden för handikappfrågor. Utskottet ansluter sig till tanken att en nordisk projektgrupp kan fungera som en idébank och informationskälla för primärhälsovården. Inom ramen för socialstyrelsens handikapprogram finns vidare, enligt vad utskottet erfarit, planer på att i samarbete med berörda organisationer kartlägga situationen för dessa mindre kända handikappgrupper. Enligt kontakter med socialstyrelsen som bl.a. ordföranden i Handikappförbundens centralkommitté har haft i denna fråga är socialstyrelsen mycket intresserad av arbetet att kartlägga gruppernas olika behov och problem. Utskottet har understrukit betydelsen av att man på olika sätt prioriterar denna verksamhet. Mot denna bakgrund har utskottet avstyrkt vpk:s förslag om en särskild utredning i frågan. I motion 2105 har vpk krävt att samhället skall stå för merkostnaderna vid framställning av punktskrift. Det är riktigt att de synskadade är en eftersatt grupp. Mycket återstår att göra för att förbättra förhållandena, men det är också viktigt hur dessa förbättringar görs. Utskottet vill särskilt betona att såväl Synskadades riksförbund som Föreningen Sveriges dövblinda gör en stor insats genom sin produktion av ersättningstidskrifter för synskadade. Det är viktigt att dessa insatser även i fortsättningen kan utvecklas och ges allt möjligt samhälleligt stöd. Utskottet noterar också att organisationernas äskanden i aktuellt hänseende har tillgodosetts i propositionen. Ekonomiskt stöd ges f. n. till bl.a. Talboksoch punktskriftsbiblioteket. I Göteborg pågår en försöksverksamhet med att med hjälp av mikrodatorteknik framställa Göteborgs-Posten i punktskrift. I riksdagens regi pågår försöksverksamhet med framställning av riksdagstrycket i punktskrift. Det händer alltså en hel del på detta område för att förbättra förhållandena för de synskadade. Detta är mycket glädjande. Det är emellertid inte säkert att samhället skall täcka alla merkostnader som olika organisationer och föreningar för de synskadade har i sin verksamhet. Varje liten förening kan inte räkna med.speciella statsbidrag för merkostnaderna i den lokala verksamheten. Det skulle bli en ohållbar situation i förhållande till andra handikapporganisationer. Jag kan exempelvis nämna teaterverksamhet, föreningar som gör sina egna handlingar eller framställer material i samarbete med studieförbunden osv. Det är viktigt för alla organisationer att medlemmarna känner att de också kan göra en egen insats. Samhället skall inte stå för allting. Med hänvisning till vad utskottet har anfört i denna fråga ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Stig Alftin betonade, på samma sätt som utskottet gör i sitt betänkande, att alla handikappgrupper har samma rättigheter som övriga medborgare.

Vi anser inte att utskottet föreslår rätt väg. Jag tog upp den frågan i går kväll, men jag förstår att kammarens ledamöter inte uppfattat vad jag vid den sena tidpunkten talade för. Nordiska rådet poängterar, som framgår av utskottets betänkande, att det nordiska samarbetsprojektet skall beröra dem vilkas handikapp är medfött eller förvärvat i tidig ålder. Därmed utelämnar man ett stort antal av dem som tillhör de små handikappgrupperna, nämligen dem som har fått sitt handikapp vid vuxen ålder. Många av de patienter som är stomiopererade eller laryngektomerade, de som har njursvikt osv. har förvärvat sitt handikapp först vid vuxen ålder. De grupperna kommer alltså inte att omfattas av Nordiska rådets projektundersökning. Vi har uttalat att vi inte motsätter oss en nordisk undersökning — en sådan kan självfallet vara bra — men vi menar att det är att gå fram på fel väg. De aktuella gruppernas problem måste först kartläggas i det egna landet, för det är här i landet som våra handikappade har sina problem vid kontakter med sjukvården och med samhället i övrigt. Därför tycker vi att det är angeläget att den nationella undersökningen kommer till stånd först. Sedan kan man genomföra det nordiska samarbetsprojektet. Jag vidhåller alltså mitt yrkande om bifall till reservation 2. När det sedan gäller de synskadades möjligheter att ta del av information vet vi ju alla hur det står till. Den främsta orsaken till att deras informationsbehov inte kan tillgodoses är de höga produktionskostnaderna för punktskriftsmaterial. Visst är den verksamhet med ersättningstidskrifter som de synskadades föreningar står för bra. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga att Stig Alftin betonade den egna insatsens betydelse. Ja, men de synskadade har ju alltid fått ställa upp med egna insatser. Nu är det tid för samhället att ställa upp bättre.
Herr talman! Vpk:s talesman pekade på den nordiska projektundersökningen avseende de små handikappgrupperna, men vi har inte enbart förlitat oss till den. Vi vet att socialstyrelsen följer den här verksamheten mycket noggrant och direkt har förklarat sig vara mycket intresserad av den. Vi har också givit uttryck för att denna fråga skall prioriteras. Det är alltså fel att påstå att vi bara har överlämnat frågan till Nordiska rådet — den skall följas upp även inom vårt land. När det gäller den andra frågan tycker jag faktiskt, hur vpk-representanten än argumenterar, att utskottets skrivningar är bättre genomtänkta i alla avseenden.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
Herr talman! Men någonting måste ju ändå skilja mellan det förslag till kartläggning av små handikappgruppers problem som vpk förespråkar i sin motion och den kartläggning som socialstyrelsen skall göra. Om det inte funnes någon skillnad, hade det ju varit logiskt, herr talman, att vår motion hade tillstyrkts av utskottet, men nu är den avstyrkt. Det måste alltså föreligga någon skillnad i det här avseendet. Jag förordar vpk:s förslag i den här frågan.

Herr talman! Börje Nilsson och jag har tillsammans väckt en motion som gäller färdtjänst. I den motionen för vi bl.a. fram den uppfattningen att vi ser färdtjänsten som ett värdefullt komplement till den kollektiva trafiken. Vi är medvetna om att de allmänna färdmedlen anpassas till människor med funktionshinder och att behovet av färdtjänst därmed kan minska. Men vi vill också framhålla att ett behov av färdtjänst alltid kommer att finnas, för exempelvis människor med grava rörelsehinder. Staten betalar nu 35 96 av kostnaderna för färdtjänst. Vi tycker därför att det vore rimligt, om staten ställde vissa kvalitetsoch jämlikhetskrav på kommunerna. Förutom kravet att taxibilarna skulle kompletteras med specialfordon framhåller vi också att resekostnaden borde bli densamma vare sig man utnyttjade färdtjänst eller använde de allmänna kommunikationerna. Förekommer det zontaxor eller länskort för kollektivtrafikresenärerna, borde samma taxor tillämpas för färdtjänstresenärerna. Om färdtjänsten ingår som ett komplement till den kollektiva trafiken och handhas av länstrafikbolagen, måste det ses som ett jämlikhetskrav att samma resekostnader tillämpas oavsett färdsätt. Herr talman! Det är nu så, att vad en färdtjänstberättigad får betala varierar beroende på vilken kommun där han eller hon hör hemma. Bor vederbörande exempelvis i Stockholms län, får han eller hon betala i stort sett lika mycket som vad övriga kollektivtrafikresenärer får betala. Detta är enligt vår mening bra — så borde det vara överallt. Men så är det inte. Det kan vara så för den handikappade att han eller hon för att utnyttja färdtjänsten får betala 20-25 26 av taxikostnaden, och då blir det mycket dyrt. Den handikappade får ställa sig frågan, om han eller hon verkligen har råd att göra den resan. Vad sedan gäller specialfordon som hjälp åt en del av de handikappade är ju sådana fordon nödvändiga för dem som sitter i rullstol. Men enligt Kommunförbundets statistik saknar 45 kommuner specialfordon. Antalet sådana kommuner borde dock ha varit 0! I kommuner som saknar specialfordon kan man nämligen knappast göra gällande att man har färdtjänst; möjligen kan man säga att man har begränsad färdtjänst. I sitt svar till oss motionärer hänvisar socialutskottet till att utredningar arbetar inom området för färdtjänst. En utredning arbetar bl.a. med utnyttjandet av specialfordon inom färdtjänsten, nämligen kollektivtrafikberedningen, som tillsattes 1979. Vidare finns det ytterligare några utredningar som arbetar med taxesättningen inom färdtjänsten. Börje Nilsson och jag menar naturligtvis att dessa utredningar skall få arbeta färdigt, men vi är båda intresserade av att få veta när de skall lämna sina förslag rörande färdtjänsten. Jag kanske från utskottets talesman kunde få ett besked på denna punkt. Herr talman! Det mest fruktansvärda som kan inträffa för färdtjänsten är naturligtvis om den skulle tvingas att upphöra med sin verksamhet. Skälet för detta kan vara exempelvis besparingsiver, dvs. riksdagen skulle spara ett antal miljoner kronor genom att inte längre ge något statsbidrag till kommunerna. Att man sedan tvingar tusentals människor att stanna i sin bostad tar man mindre hänsyn till. Man underlåter alltså att ge sin hjälp åt människor som verkligen behöver hjälp. Och det är just detta som moderaterna i socialutskottet föreslår. I referatet av motion 1983/84:2239 på s. 27 i betänkandet heter det: ”För att den kommunala volymökningen skall upphöra är det enligt motionärerna nödvändigt att minska statsbidragen till kommunerna.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 Enligt motionärerna bör därför statsbidraget till färdtjänst halveras under budgetåret 1984/85 för att sedan helt utgå.” Det som jag nu läst upp innebär alltså att moderaterna utfärdat en dödsdom över färdtjänsten. För ingen inbillar väl sig att färdtjänstverksamheten kan fortsätta efter det att staten dragit in sitt stöd till verksamheten— ett stöd som är så stort som en tredjedel av kostnaderna för färdtjänsten. Nej, det är naturligtvis så att man inom handikapporganisationerna är livrädd för att moderaterna skall få ett ökat inflytande, ett inflytande som skulle göra att de fick diktera hur denna verksamhet skall vara. Herr talman! Jag har inget yrkande utöver vad socialutskottet föreslår utan avvaktar vad de pågående utredningarna rörande färdtjänsten kommer fram till.

Herr talman!

Rent tekniskt föreslås därför att reduktionen av medelsöverföringen till den kommunala sektorn får formen av ett borttagande av statsbidragen till driften av kliniker för psykiskt sjuka”, osv. ”Det bör i detta sammanhang framhållas att kommunerna inte genom skattehöjningar får förbättra sin finansiella position. Den socialdemokratiska regeringens kraftiga skattehöjningar har redan utsatt hushållen för betydande påfrestningar.” Men tror då verkligen representanten för moderata samlingspartiet att man först kan ta 5, 6 eller 7 miljarder från kommunerna och sedan räkna med att färdtjänstverksamheten kan fortsätta och utbyggas? Detta är omöjligt.

Herr talman! Vi måste ju ta hänsyn till det totala belopp som moderata samlingspartiet vill skall undandras kommunerna. Jag är visserligen litet tveksam om det exakta beloppet, men det ligger på mellan 5,5 och 7 miljarder. På vilka områden vill moderaterna dra in? Kommer inte den sociala sektorn att råka väldigt illa ut och en reformverksamhet fullständigt omöjliggöras i fortsättningen.

Herr talman! I socialtjänstlagen beskrivs ingående vad som är samhällets uppgifter vad det gäller omsorgen om äldre och handikappade. Men trots att lagen skall gälla och tillämpas över hela landet, är det ändå ett synnerligen varierat innehåll bakom orden. Eftersom andelen personer av befolkningen över 65 år har ökat under lång tid och kommer att fortsätta att göra det, ökar också behovet av insatser i form av både ekonomiska och personella resurser. För att samhället skall kunna klara sin uppgift krävs en omsorgsfull prioritering som utgår från samlade erfarenheter. Men det krävs också Nr 105 förnuft, vilja och fantasi. Det är helt nödvändigt att man får till stånd ett E > å z Torsdagen den mindre byråkratiskt och ett mindre revirpräglat samarbete mellan kommu 22 mars 1984 ner och landsting — detta inte minst med tanke på de allra äldsta och mest omsorgskrävande. Omsorg om äldre Det måste vara en grundprincip att den enskilde skall kunna möta det och handikappade serviceutbud som passar just henne eller honom. NEN. När det gäller samarbetet kommun-landsting har utvecklingen gått klart framåt, men det är inget tvivel om att mycket återstår att göra. Boendefrågan är primär för de flesta. Utbyggnaden av lägenheter i servicehus har gått snabbt, vilket varit övervägande positivt. Men det får inte gå ut över att behovet av platser på ålderdomshem inte kan tillgodoses. Det finns som socialutskottet tidigare konstaterat en risk härför, beroende på utformningen av statsbidraget. Det är därför hög tid att regeringen tar itu med uppgiften att se över statsbidragssystemet. För många skulle ökade möjligheter till flergenerationsboende vara en lösning. Här finns en del att göra beträffande den statliga lånegivningen och byggnadslovsförfarandet. Det är ändå allmänt känt att de allra flesta så länge som möjligt vill bo kvar idet egna hemmet. Det får inte försvåras av ett stelbent synsätt. Ofta kan det vara fråga om relativt små insatser, medan det i andra fall krävs mer omfattande hjälp: social hemhjälp, färdtjänst och hemsjukvård. Inte minst viktigt är det att man utvecklar smidiga former för att möjliggöra för anhöriga att medverka i vården. Alla möjligheter till kontakt över generationsgränserna måste tillvaratas. Äldre och handikappade måste ses som en resurs i samhället, inte minst för barnens skull. En grupp som särskilt behöver uppmärksammas är de äldre bland våra invandrare. Deras antal ökar nu snabbt. Man beräknar att vid sekelskiftet 125 000 av i Sverige boende, utrikes födda personer kommer att vara över 65 år. Det finns många frågor som dyker upp i det här sammanhanget. Behövs det särskilda åtgärder för äldre invandrare? Vilka behov har dessa? Vad kan myndigheter, organisationer och privatpersoner göra för dem? Hur många människor berörs, och var finns de? Vilka språk talar de? Här behövs ett kunskapsunderlag för att kunna möta ett ökande behov. Som utskottet påpekar har insamlande av uppgifter påbörjats. Det finns dock anledning att understryka hur viktigt det är att det arbetet intensifieras för att nödvändig framförhållning skall erhållas, vilket påpekas i motionen av Karin Andersson från centerpartiet, m.fl. Det har länge funnits en betydande samstämmighet mellan partierna i fråga om omsorgen om äldre och handikappade. Det finns tecken, i form av reservationer, som skulle kunna tyda på att samstämmigheten är på väg att brytas. Ett exempel är den moderata reservationen med förslag att nu halvera statsbidraget till färdtjänsten och att sedan helt ta bort detsamma. | likvärdiga möjligheter med andra att klara sina kommunikationsbehov. Det 29 är alltså i hög grad en jämlikhetsfråga att den här verksamheten fungerar bra. I reservationen vill man göra gällande att det är en enkel uppgift för kommunerna att klara färdtjänsten ändå genom omdisponeringar. En del kommuner kanske klarar av det — de rikaste och sysselsättningsmässigt mest gynnade där inte avstånden är speciellt stora. De verkliga problemen uppstår i fattiga kommuner där avstånden är stora. Vi från centerpartiet kan inte medverka till den här typen av statliga besparingar. Vi menar i stället att det finns starka skäl som talar för fortsatt stimulans till verksamheten, som fortfarande behöver förbättras på många håll. Inte heller vill vi medverka till den neddragning av bidraget till särskolan som föreslås i en annan moderat reservation. Här är det en annan grupp handikappade som man vill ställa utanför statligt stöd. Det har inte blivit mindre angeläget att fullfölja den utveckling inom handikappområdet som pågått sedan mitten av 1970-talet, med sikte på full delaktighet, trygghet och gemenskap för alla medborgare. De förslag och intentioner som förs fram i handlingsprogrammet på handikappområdet måste gälla som mål. Här är det fråga om en gemensam uppgift för stat, landsting och kommuner, men även för oss som enskilda människor. Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Mycket har redan sagts i debatten om de äldres och handikappades situation. Det är kanske onödigt att jag går upp i talarstolen och tar kammarens tid i anspråk, men jag vill framföra några synpunkter på den här frågan. Utskottets ordförande Ingemar Eliasson har i sitt anförande beskrivit de äldres situation i dag. Han har redogjort för socialutskottets betänkande 14 om omsorg om äldre och handikappade. Därför, herr talman, skall jag begränsa mig till att i mitt anförande anlägga vissa synpunkter på speciellt äldreomsorgen. I sitt betänkande har utskottet konstaterat att det inte finns några större politiska motsättningar när det gäller den långsiktiga inriktningen av äldreomsorgen. Frågan gäller väl mer hur utvecklingen skall kunna påverkas, så att den går snabbare. Vi vill ju alla att de äldre skall kunna leva ett så rikt och aktivt liv som möjligt efter sina egna önskemål och förutsättningar. Vi vet också att inte alla gamla behöver samma vård och samma tillsyn. Det kan vara mycket olika och mycket individuellt inom gruppen äldre. I moderaternas motion 2237 beskrivs utförligt de äldres situation utifrån de rapporter som avlämnats av bl.a. Spri och som Blenda Littmarck i går refererade till. Därför skall jag inte upprepa det här. Mycket, jag vågar säga det mesta, av det som står i rapporten är vi överens om. Det är väl egentligen i fråga om utbyggnadstakten och pengarna och hur det skall genomföras som skiljelinjen går mellan moderaterna och oss. Moderaterna talar väl om omsorgen för de äldre och handikappade — men så vill de tyvärr samtidigt skära ned statsbidragen till kommuner och landsting. Det går inte att hjälpa äldre och handikappade till ett fullvärdigt liv utan att vi också ger dem möjlighet att komma utanför sin bostad. De kan t.ex. utan färdtjänst inte delta i de samarbetsorgan som moderaterna talar förisin motion, om kommunerna inte har möjlighet att ordna en väl utbyggd färdtjänst. Som redan har sagts — men jag tror att det tål att upprepas — kräver ju moderaterna i sin reservation att statsbidraget till färdtjänsten skall halveras under budgetåret 1984/85 och helt slopas därefter. Det betyder naturligtvis stora förluster i form av minskade bidrag till kommunerna. Jag vill säga till Blenda Littmarck att kanske inte alla kommuner har den goda ekonomi som hon förutsätter. Under den tid moderaterna satt i regeringen skars det ju en hel del i kommunernas möjligheter att utföra de åligganden som i varje fall jag anser att kommunerna bör sköta och bör få statsbidrag till. Om man som moderaterna vill försämra möjligheterna för kommunerna att fullgöra sina skyldigheter mot gamla och handikappade, hjälper det inte med vackra ord — de berörda grupperna drabbas i alla fall mer eller mindre. Det är också, som vi säger i utskottets betänkande, ofrånkomligt att en utveckling av äldreomsorgen mot en differentierad, individuell service tar en viss tid i anspråk, eftersom en sådan utveckling ställer stora krav på helhetssyn och samverkan över ansvarsgränserna. Den parlamentariska äldreberedning som tillsattes av regeringen 1980 med företrädare för Pensionärernas riksorganisation, PRO, och Sveriges folkpensionärers riksförbund, SFRF, som sakkunniga skall enligt direktiven vara ett forum för diskussion och samråd kring frågor om samordning och prioritering inom äldreomsorgen. Pensionärerna är alltså redan engagerade i arbetet för att förbättra sin egen situation. Dessutom har ju de flesta kommuner pensionärsråd, som yttrar sig i frågor som rör pensionärerna och den kommunala budgeten, trafikplanering, samlingslokaler och fritidsverksamhet, för att ta några exempel. Herr talman! Medvetenheten växer och kunskapen ökar om de önskemål vi har om en i alla avseenden dräglig ålderdom. Det är denna vi skall stimulera — inte hindra — för då påskyndar vi utvecklingen för en bättre situation för äldre och handikappade. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.